fLTJ US Ua beres Herr talman! Jag upprepar igen att det som diskuterades i går här i Komingr kammaren var ägarförändringarna i SSAB och icke några strukturfrågor vad gäller den svenska stålindustrin. Jag hade mina skäl och motiv till att fullfölja en sedan lång tid tillbaka inbokad resa och förrättning i Östergötland, och det har jag redan redovisat. Vidare kan jag avslöja för kammaren att jag gjort ansträngningar för att kunna närvara vid kammarens debatt om SSAB-propositionen. Det var ju sagt att den debatten skulle äga rum i fredags, och därför förkortade jag en utlandsresa med en dag för att kunna vara med i kammaren. När det sedan visade sig att behandlingen av propositionen hänsköts till i går gjorde jag upp med näringsutskottets ordförande att jag skulle fullfölja mina ordinarie resplaner och inte delta i debatten här. Jag tycker mycket illa om sådana öppna insinuationer och angrepp som jag får när jag är ute och sköter mitt jobb som industriminister. Jag upprepar att svensk industri består av mer än stål och gruvor. Svensk industri 1ar f: övrig: verksamheter 2å flera platser än i Bergslagen.
Herr talman! Industriministern och jag är överens om att det finns andra näringar. Det är i alla fall mera hållbart att jag öppet kritiserar att industriministern inte var här i går och deltog i debatten än att det insinueras på annat håll. Det är mera ärligt av mig. Jag har nämligen den bestämda uppfattningen att industriministern skulle ha deltagit i debatten. Det är alltså bättre att jag säger det här i riksdagen i dag än att det görs i massmedia, där industriministern inte har möjlighet att förklara sig. Det är självklart att industrisysselsättningen och det beslut som fattades i går är av oerhörd vikt, när ägarförhållandet kan bli sådant att Grängesbergsgruvan kommer att läggas ner, med de följder det får för sysselsättningen.
Herr talman! Jag kan faktiskt inte vara på två platser samtidigt, även om det i och för sig skulle vara ganska trevligt och intressant. Jag har ett minne av att jag, när jag för kort tid sedan var i Örebro och Frövifors, angreps för att jag inte i stället var i Bångbro och Hällefors. Jag har under senare tid under ett flertal resor, inbokade sedan lång tid, blivit angripen för att jag inte i stället åkte till den och den platsen i regionen. Det måste vara sans och måtta i kritik av det slag som i går riktades mot mig i riksdagen och som Karl-Erik Persson nu fullföljer. Nu skall vi diskutera Ljusnarsbergs kommun, och i den frågan har jag — om det kan vara någon upplysning — avtalat att måndagen den 24 augusti besöka både Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner. Det vore trevligt om Karl-Erik Persson fanns där då och kunde redovisa sina tankar, idéer och förslag för att främja sysselsättningen i Ljusnarsberg. Det har varit ganska glest med 39 förslagen från hans håll i dessa debatter.
Herr talman! Jag kan upplysa industriministern om att vpk har tagit fram ett näringspolitiskt program som skulle gagna sysselsättningen i Örebro län. Om det var en invit från industriministern till mig att följa med den 24 augusti kan jag delge honom programmet då. När det gäller besöket i Örebro och Frövifors hoppas jag verkligen att industriministern inte riktar anklagelsen mot mig för att ha kritiserat att han inte var i Ljusnarsberg och Hällefors. Det är bl.a. socialdemokratiska kommunalråd i dessa kommuner som har riktat den kritiken, inte jag. Industriministern bör kontrollera varifrån denna kritik kommer.
Herr talman! Karl-Erik Persson har frågat om jag är beredd att hjälpa till med ersättningsindustri i Ljusnarsbergs kommun. I mitt svar har jag erinrat om att regeringen är beredd att medverka med generöst regionalpolitiskt stöd till sunda och bärkraftiga projekt. Mitt svar på Karl-Erik Perssons fråga är faktiskt ja. Jag kan informera Karl-Erik Persson om att regeringen under kort tid har beviljat företag i Ljusnarsberg lokaliseringsstöd. Vi har gett stöd till tillbyggnad av industrilokal i kommunen. Bergslagsdelegationen har avsatt särskilda pengar för Ljusnarsbergs kommun för att aktivt arbeta med utveckling av näringslivet i kommunen. Jag har här i dag sagt att regeringen är beredd att göra fler insatser, inte minst för småföretag i Ljusnarsberg, och att de gamla ägarna, som man i Ljusnarsbergsmanifestet ville ha kvar och att de skulle ta ett ansvar, faktiskt är kvar i Ljusnarsberg. Efter regeringens och industridepartementets ingripande har de gamla ägarna förmåtts att dels rusta upp lokalerna, dels bilda ett fastighetsbolag och dels ta ansvaret för att lokalerna fylls med nya företag och ny verksamhet. Jag har blivit kritiserad för att inte kommunen fick överta lokalerna, men jag avvisade det förslaget därför att jag menade att just de privata företagen skall vara kvar och ta ett ansvar för att lokalerna fylls med verksamhet. Men det är faktiskt så att det inte går att göra det från en dag till en annan.
Herr talman! Vi är överens om att det inte går att från en dag till en annan tillföra någon ny verksamhet. Men det har nu gått ett helt år sedan nedläggningshotet kom och nu är nedläggningen fullföljd. Hittills har endast skapats tre nya arbetstillfällen i dessa lokaler. Vad som har skett med lokalerna i Bångbroverken är att annan verksamhet i kommunen har flyttat in. Det har alltså inte tillkommit några nya jobb. Oron finns kvar bland dessa människor. Det enda egentliga stöd de har fått, som är synligt utåt, är att länsarbetsnämnden har gått in med viss del av kostnaderna för utbildning. Men de berörda människorna vet inte vad de skall göra när utbildningen är färdig. Därför råder stor oro. Jag ser fram mot besöket av industriministern och det har jag faktiskt heller aldrig kritiserat.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat om det inte går att förbättra kontrollen av importerade livsmedel för att skydda svenska konsumenter från skadliga produkter. Kontrollen av livsmedelsimporten har samma syfte som livsmedelskontrollen i övrigt, nämligen att skydda konsumenterna mot skadliga livsmedel eller livsmedel som på annat sätt är otjänliga från hälsosynpunkt. Kontrollen utförs i första hand av kommunernas miljöoch hälsoskyddsnämnder enligt bestämmelser som har utfärdats av livsmedelsverket. Jag besvarade i november förra året en fråga av Ingbritt Irhammar med delvis likartat innehåll. I det svaret beskrev jag bl.a. utgångspunkten för kontrollen av livsmedelsimporten. Den innebär att importkontrollen skall vara likvärdig med kontrollen av inhemska livsmedel. Den del av kontrollen som gäller undersökning av vegetabilier med avseende på bekämpningsmedelsrester kräver särskild kompetens och ombesörjs av statens livsmedelsverk. Detta gäller oavsett om det är fråga om importerade vegetabilier eller vegetabilier producerade inom landet. Bakgrunden till Ingbritt Irhammars nu aktuella fråga är en undersökning nyligen som gällde misstanke om bekämpningsmedelsrester i importerad lök. I normalfallet svarar livsmedelsverket inom 24 timmar på förfrågningar om bekämpningsmedelsrester. I det aktuella fallet var analysarbetet avslutat efter drygt en vecka. Det är för lång tid. Arbetet försvårades dock av att det misstänkta ämnet inte tidigare undersökts i Sverige. Livsmedelskontrollen, vad gäller såväl importerade livsmedel som svenskproducerade, är en viktig del i en sammanhållen livsmedelspolitik. Vi har en starkt utbyggd och grundlig kontroll här i landet. Det hindrar inte att den kan bli bättre. Ett arbete med detta pågår också inom livsmedelsverket.

Herr talman! Vi är överens om att kontroll av livsmedel är till för att skydda våra konsumenter. Men kontrollen behöver bli bättre. Det visar inte minst fallet med partiet med den holländska löken. Jordbruksministern medger att det inte var bra att analysproven tog en vecka. Men det var ännu värre! Det tog mer än tre veckor att få ett besked. Det är helt oacceptabelt. Förhoppningsvis är ändå testresultaten, som visar att löken inte innehåller några skadliga ämnen, riktiga. Säker kan man dock inte vara, eftersom det var första gången man försökte mäta detta speciella ämne — som är förbjudet i Sverige. Jordbruksministern säger att kontrollen kan bli bättre, och om det är vi överens. Jag skall ta ett exempel på sådant som kan förbättras. Det är aktuellt med ägg nu till påsk. För svenska ägg har vi en ”bäst före”-märkning. Tiden har det senaste året ändrats från 40 till 30 dagar. Det har skapat brist på svenska ägg just till påsk. Vi importerar enligt uppgift ägg från Finland, men för dessa krävs ingen ”bäst före”-märkning. De finska äggen kan alltså vara mycket äldre än de svenska. De blir inte märkta när de kommer in i landet och inte när man sedan handskas med dem inom Sverige. Anser jordbruksministern att detta är ett bra skydd för svenska konsumenter?
Herr talman! Svaret på den sista frågan är att livsmedelsverket har ett uppdrag att gå igenom all märkning över huvud taget och göra den mera konsumentinriktad än den för konsumenten ofta svårtolkade märkning som finns för närvarande. Vi hoppas få ett förslag från livsmedelsverket i denna viktiga konsumentfråga i början av hösten. När det sedan gäller den lök som Ingbritt Irhammars fråga gällde sände företaget prover till livsmedelsverket den 10 mars. Att det tog så lång tid som Ingbritt Irhammar säger och som också har sagts i pressen berodde på att företaget skickade provet som vanligt paket. Det kom alltså fram först tisdagen den 17 mars. Men under tiden hade livsmedelsverket, som tyckte att leveransen dröjde, rekvirerat ett eget prov från miljöoch hälsoskyddsnämnden, och det kom fram samma dag. Livsmedelsverket gjorde faktiskt ansträngningar för att så snabbt som möjligt sätta i gång med analysen. Sedan tog det en vecka därför att det misstänkta ämnet var ett ämne som tidigare inte funnits i Sverige. Man fick ta kontakt med andra nordiska länder, och man tog kontakt med Holland. När analysarbetet avslutats kunde man inte påvisa några halter av det ämne som man misstänkt. Livsmedelshygieniska problem med lök har heller inte funnits tidigare. Därför har lantbrukshälsan nu gått vidare och undersöker i stället luftprover från den lokal det handlar om. Man undersöker nu om det kan vara t.ex. sporer av mögel som har orsakat de allergiliknande symtom som en del av de anställda har fått. Slutsatsen av den analysen blev att man bedömde att det inte handlade om löken. Man går nu vidare för att undersöka om det möjligen kan vara mögel eller liknande i lokalen.
Herr talman! Oberoende av hur provet skickades kom svaret i alla fall inte förrän den 2 april. Jordbruksministern har tidigare medgett att det dröjde oacceptabelt lång tid, så där är vi överens. Det är mycket riktigt som jordbruksministern säger att vi har diskuterat märkning av livsmedel tidigare. Redan vid dessa tillfällen har jag framfört krav på ursprungslandsbeteckning, dvs. en typ av märkning av varorna så att svenska konsumenter skall få en reell valmöjlighet att köpa de livsmedel de själva vill ha. Man kanske känner en större trygghet i att köpa svenskt, eftersom vi vet att det är en mycket hög grad av kontroll på svenska produkter. Det är också svårt att mäta bekämpningsmedel och kemiska ämnen i varor som vi importerar, eftersom vi inte har någon vana att leta efter ämnen som tidigare inte funnits i Sverige. Att märka varorna med ursprungsland vore därför bra, och jag har tidigare bett jordbruksministern ge livsmedelsverket i uppdrag att arbeta med dessa frågor.
Herr talman! Livsmedelsverket har full frihet att komma med de förslag man anser vara konsumentvänliga och riktiga, och dessa förslag avvaktar vi till hösten. Samtidigt har jag sagt att det är viktigt att berörda branscher, när det finns svenska livsmedel som har en bättre kvalitet, går ut och gör mer reklam för svenskodlade produkter. Det är bra att fruktoch grönsaksodlarna nu har gått ut och på ett annat sätt än tidigare försöker visa för konsumenten vilka varor som är svenska och genom konsumentinformation framhäver varor med högre kvalitet. Jag hoppas också att handeln nu följer upp det initiativ som producenten har tagit i detta avseende. Avslutningsvis vill jag bara kommentera Ingbritt Irhammars fråga om likvärdigheten mellan svenska och utländska produkter. När det gäller vegetabilier, som ju var utgångspunkten för diskussionen, har man gjort ungefär 4 000 stickprov per år, och en tredjedel av dessa stickprov gällde svenska varor, resten utländska.
Herr talman! Det enklaste hade varit att följa de förslag som centern länge har fört fram, nämligen att import skall förbjudas av livsmedel som produceras på sätt som är förbjudet i Sverige. Det vore en mycket enkel regel. Tyvärr får vi inte gehör för detta mycket rimliga krav. Det borde säga sig självt att det som är förbjudet i Sverige, det som vi anser vara osunt och fel för svenska konsumenter, inte borde få importeras. Vi borde alltså ha samma krav på produkterna. När det gäller äggen står det alltså fast att vi till påsk får importerade ägg som kan vara betydligt äldre än de svenska därför att kraven på svenska ägg är högre.
Herr talman! Den kontroll av vegetabilier som sker går till så att de ämnen som är förbjudna i Sverige givetvis också förbjuds när det gäller de livsmedel som kommer utifrån. Man har som sagt t.o.m. en strängare kontroll av de utländska livsmedlen. Man har gjort drygt 3 000 utländska prov mot 1 000 svenska. Av dessa 4 000 prov fann man i totalt 67 fall, dvs. 1,7 90, halter över de tillåtna. De enda fall där det kan förekomma ämnen som finns utomlands och som inte är godkända i Sverige gäller sådana ämnen som inte används i Sverige därför att de inte har med våra odlingsbetingelser att göra men som inte i och för sig är skadliga. Även för sådana ämnen finns det av livsmedelsverket klart fastställda gränsvärden.
Herr talman! Jag har resultat från sådana kontroller som tyder på att flest höga halter av kemiska bekämpningsmedel fanns i de importerade livsmedlen. Otillåtna halter fanns bara i importerade livsmedel. Det vi skulle kunna göra vore att öka kontrollen i producentländerna, såsom EG gör när man kommer hit och kontrollerar t.ex. våra svenska slakterier, och det är återigen för att få till stånd lika konkurrensvillkor mellan svenska producenter och utländska som vi skulle göra det. Men det viktigaste måste ju ändå vara att vi får fram livsmedel av bra kvalitet för våra konsumenter.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men eftersom Ingbritt Irhammar nu övergår till att tala om köttkontrollen får jag väl svara på de påståendena också. Det är faktiskt på det sättet att varje parti kött som kommer till Sverige kontrolleras. Dessutom är det på det sättet att livsmedelsverket också — liksom EG gör hos oss — när man godkänner import av kött från ett visst land inspekterar ett så stort antal anläggningar av en viss kategori utomlands att verket får en från sin synpunkt sett säker uppfattning om standarden inom den kategorin av slakterier. Först därefter godkänner man vissa slakterier utomlands när det gäller export till Sverige och underkänner andra.
Herr talman! Eftersom vi nu kom in på kött vill jag säga att det vid köttimport krävs ett intyg från ursprungslandet, och det räcker med att köttet enligt det intyget är tjänligt som människoföda. Vi kräver faktiskt högre kvalitet än så på kött som är producerat i Sverige. Det vore enklast och rimligast att import av livsmedel som producerats på ett i Sverige förbjudet sätt förbjöds. Det är en mycket enkel regel att följa.

Herr talman! Lars Leijonborg har frågat finansministern om regeringen kommer att avslå rikspolisstyrelsens dispensansökan. Frågan är ställd mot bakgrund av att rikspolisstyrelsen hos regeringen begärt undantag från upphandlingsförordningen vid upphandling av bevakningstjänster för Stockholms tunnelbana. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Rikspolisstyrelsens framställning bereds för närvarande inom regeringskansliet.
Rikspolisstyrelsen har hos regeringen begärt dispens från upphandlingsförordningen i fråga om köp av bevakningstjänster för Stockholms tunnelbana. Rikspolisstyrelsen vill uppenbarligen betala mer än nödvändigt för dessa tjänster genom att utnyttja statliga ABAB.
Jag vill inte nu föregripa regeringens beslut, som kommer att meddelas inom den närmaste tiden.
Kommer regeringen att avslå rikspolisstyrelsens dispensansökan?
Herr talman! Jag tackar för svaret. I dessa dagar skall man väl vara försiktig med användningen av ordet skandal, men låt mig ändå säga att jag tycker att handläggningen av det ärende vi nu talar om är mycket anmärkningsvärd och egendomlig — det är även dagens svar från justitieministern. Vad som har hänt är följande. Rikspolisstyrelsen bryter mot lagen, upphandlingsförordningen, i sex år. Jag vill fråga justitieministern: Är det lämpligt att de rättsvårdande myndigheterna i landet bryter mot lagen? Har rikspolisstyrelsen fått kritik för detta av regeringen? När rikspolisstyrelsen, utan att i enlighet med lagen ta in anbud, gör Prot. 1986/87:105 upphandlingen av det största enskilda bevakningsuppdraget i Sverige, gör 9 april 1987 man det av ett företag där rikspolisstyrelsens överdirektör sitter i styrelsen. Jag upprepar den fråga som statsrådet vägrade att svara på förra veckan: Är det sunt att överdirektören har den här dubbelrollen — dels sitter i ABAB:s styrelse, dels i egenskap av statstjänsteman avgör frågor av stor affärsmässig betydelse för ABAB? När lagbrottet äntligen uppdagats börjar man inte följa lagen, utan man begär dispens från lagen. Denna dispensansökan måste vara ganska unik. En statlig myndighet ber att få köpa något till ett högre pris än nödvändigt. Någon annan rimlig förklaring till ansökan finns ju inte. Skulle ABAB lämna lägst eller på annat sätt bäst anbud, kunde man ju ha tagit ABAB. Men nu vill man ta ABAB utan att få veta om det finns några andra på marknaden som kan göra detta bättre eller billigare. Min sista fråga till justitieministern blir därför: Varför behöver regeringen ha mer än tio månader på sig för att fundera på hur man skall ställa sig till denna enligt min mening ganska självklara fråga?

Herr talman! Lars Werner har ställt vissa frågor till mig med anledning av de uppgifter som förekommit under senare tid om extremistisk politisk verksamhet bland vissa polismän vid Stockholmspolisen. Rikspolisstyrelsen har vid ett par tillfällen år 1983 upplyst mig och min företrädare om att den kommit att ägna uppmärksamhet åt vissa misstankar om extremistisk politisk verksamhet bland anställda vid Stockholmspolisen. Upplysningarna har lämnats inom ramen för den fortlöpande information som styrelsen lämnar om sin verksamhet för att förhindra och utreda brott mot rikets säkerhet. Det ankommer i första hand på rikspolisstyrelsen och på polismyndigheten i Stockholm att utreda sådana misstankar och att vidta de åtgärder som kan vara befogade om misstankarna bekräftas. Jag utgår från att myndigheterna tar sitt ansvar i detta hänseende, och några åtgärder från min och från regeringens sida är alltså för närvarande inte påkallade.

Herr talman! Låt mig till en början slå fast att det skall vara ett oeftergivligt krav att alla polismän omfattar de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle bygger på. Det är därför helt oacceptabelt, om enskilda polismän eller kanske t.o.m. grupper av polismän i ord eller handling skulle ge uttryck för andra uppfattningar. Som jag sade redan i mitt svar, har jag och regeringen sedan 1983 känt till att rikspolisstyrelsen ägnat uppmärksamhet och vissa misstankar åt extrem politisk verksamhet bland anställda vid Stockholmspolisen. Detta har Stockholmspolisen också fått kännedom om. Vad som förekommit har enligt vad jag inhämtat funnits med i bilden när Stockholmspolisen, huvudsakligen av andra skäl, vidtagit åtgärder för att utveckla polisetiken och för att åstadkomma en mer ändamålsenlig personalplanering. Tydligen har man funnit att dessa åtgärder inte har varit tillräckliga, och därför pågår nu en särskild utredning om förhållandena. Jag skall återkomma i en senare replik till Lars Werners fråga om det övergripande ansvaret för de här sakerna.

Herr talman! Om det har förekommit sådana saker som Lars Werner exemplifierar, tar vi naturligtvis alla bestämt avstånd från det. Det framgick väl av min förra replik. Jag upprepar från min förra replik att det är fel att säga att ingenting har hänt. Stockholmspolisen har arbetat med etikfrågor och personalplaneringsfrågor. Sedan tar Lars Werner upp frågan om regeringens ansvar och vad regeringen gör. Jag vill då stryka under att det är en uppgift inte för regeringen i första hand utan för polisorganisationen själv att ständigt ha sin uppmärksamhet riktad på problem av det här slaget. I själva verket är det naturligtvis inom organisationen själv som man har de bästa förutsättningarna att ta itu med sådana här problem. Jag kan försäkra Lars Werner att det finns en samsyn inom polisorganisationen, mellan polisledningen, de enskilda polismännen och deras fackliga organisationer att man skall kraftfullt verka mot företeelser av det slag som vi nu talar om. Extremistiska uttryck skadar ju hela polisorganisationen, och den präglas förvisso av våra demokratiska grundvärderingar. Jag noterar med särskild tillfredsställelse vad Polisförbundets ordförande har uttalat om fackets ansvar och om vikten av att poliserna uppträder så att de är värda allmänhetens aktning.

Herr talman! Lars Werners påstående om ovilja från polisledningens sida att ta itu med detta är felaktigt. Det finns en sådan vilja. Sedan vill jag erinra om att i Sverige är det inte en uppgift för justitieministern eller regeringen att gå in i myndigheter och undersöka tjänstemäns politiska uppfattningar eller vidta åtgärder med anledning av sådana undersökningar. Det utesluter inte att jag med största uppmärksamhet kommer att följa den utredning som nu pågår inom Stockholmspolisen. Om så visar sig nödvändigt kommer jag att initiera ytterligare utredningsinsatser eller andra åtgärder som skapar bättre förutsättningar för polisen själv att komma till rätta med denna typ av problem. Sedan vill jag erinra Lars Werner om att det för myndigheternas utredning om polisens lämplighet finns ett system för personalkontroll. Det är inom ramen för detta system som det till äventyrs finns promemorior eller andra dokument om dessa saker. Denna ordning innebär att rikspolisstyrelsen från sina register till en anställningsmyndighet, i det här fallet Stockholmspolisen, kan och skall lämna ut uppgifter om t.ex. extremistisk politisk verksamhet.

Herr talman! Margitta Edgren har på en flyktingförläggning mött några bengaler som väntat mellan 30 och 34 månader på besked om de får stanna i Sverige. Mot bakgrund därav har hon frågat mig om jag är beredd att ge asylsökande som väntat så länge på besked rätt att stanna i Sverige. Problemet med de långa handläggningstiderna i många utlänningsärenden är välkänt. Jag delar Margitta Edgrens uppfattning att det är synnerligen pressande för människor att leva i ovisshet under lång tid. Jag vill i detta sammanhang framhålla att de allra flesta asylsökande får sina ärenden slutbehandlade på kortare tid än två år. Endast vid en mycket liten andel av ärendena är den sammanlagda handläggningstiden så lång som i de exempel Margitta Edgren nämner. Det är då fråga om ärenden som efter negativt beslut hos invandrarverket överklagats till regeringen och där ofta omfattande utredningar varit nödvändiga. Detta gäller inte minst ärenden som berör bangladeshiska medborgare. För att korta ner handläggningstiderna har regeringen vidtagit en rad åtgärder. Arbetsmarknadsdepartementet har sedan september månad 1986 haft en tillfällig personalförstärkning. Antalet icke avgjorda utlänningsärenden i regeringskansliet har under denna tid minskats från omkring 3 000 till drygt 1 200. Invandrarverket har under innevarande budgetår fått stora tillfälliga personalförstärkningar. För nästa budgetår föreslås att den permanenta personalstyrkan på verket ökas med totalt 44 tjänster. Dessutom begär regeringen riksdagens bemyndigande att få göra ytterligare tillfälliga förstärkningar. Under år 1986 tillfördes vidare polisen 23 nya tjänster för handläggning av utlänningsärenden. Härutöver har regeringen nyligen tillsatt två skyndsamma utredningar, som skall föreslå åtgärder för att möjliggöra drastiskt förkortade väntetider. Jag vill slutligen framhålla att utlänningslagen förutsätter att varje ärende avgörs individuellt. Något generellt beslut om att alla som har väntat ett visst antal månader automatiskt skulle få stanna i Sverige kan därför inte fattas. I det underlag som ligger till grund för beslut i ett enskilt ärende ingår alla i ärendet relevanta omständigheter. Naturligtvis beaktas då de särskilda omständigheter en lång väntetid kan ha gett upphov till.

Herr talman! Tack, invandrarministern, för svaret! Det är bra att de flesta ärenden behandlas snabbare, men det är ju inte dessa som jag har frågat om utan om den grupp ärenden som det inte gått så bra med. De medmänniskor som flytt i oro för sina liv måste vi se på med samma Ögon som vi ser på oss själva. Inte skulle vi låta en svensk vänta på ett 49 livsavgörande besked i nästan tre år. Hade någon fått vänta så länge, skulle väl de flesta svenskar vara upprörda och riva ned himmel och jord. Jag kan som exempel nämna att jag träffat en grupp unga pojkar som flytt från Bangladesh. Ofta var det en tillfällighet som gjorde att de kom till just Sverige. Men nu kom de till oss. Naturligtvis hörde de mycket om vår generösa inställning till flyktingar. Vad upplever de då här? Jo, efter det första årets brinnande tacksamhet för att de klarat livhanken och för att de har fått lära sig svenska, och då de börjat inse att det finns hopp om att själva kunna försörja sig, händer det saker som får deras begynnande trygghet att svikta. Det tar tid att få besked, och det avkrävs mer och mer bevis på att de inte bluffar. Oron sprider sig i gruppen. En av dem som inte orkar gör ett självmordsförsök. På så vis lyckas han. Han får ju stanna av humanitära skäl. Att han kanske skadats för livet gör ju inte tragedin mindre. Min fråga blir alltså: Är det inte rimligt att de får stanna, om nu den svenska regeringen med utnyttjande av en regerings alla resurser på så lång tid— jag nämner alltså inte något bestämt år — inte har kunnat få fram bevis på lögn? Därmed skulle Sverige i praktisk handling leva upp till våra stolta ord om humanitär och människovärdig behandling av flyktingar.
Herr talman! Även jag är djupt bekymrad över de långa väntetiderna och de svårigheter som den sökande av den anledningen ibland utsätts för. Det tar tid att få besked, sägs det. Vi skall emellertid komma ihåg att i de fall då det är fråga om extremt långa väntetider, mellan två och tre år, har det alltid givits besked. Men beskeden har överklagats, och ärendet har gått till förnyad prövning i högre instans — från invandrarverket till regeringen och om det är fråga om verkställighetsärenden går de i många fall vidare till polisen, till invandrarverket igen och till regeringen en andra gång. Under denna tid är det ofta förekommande att nya inlagor inges med nya fakta och nya påståenden, och dessa nya inlagor måste då kontrolleras, ofta i samråd med ambassader i vederbörande land, man måste kommunicera genom ombud. Allt detta medverkar till förlängda handläggningstider plus det förhållandet att, som vi känner till, ett mycket stort antal asylsökande kommit under de senaste åren, vilket har inneburit en kraftig belastning. Det är alltså inte fråga om att skaffa fram bevis på att vederbörande ljuger, utan det är fråga om att sakligt granska de inlagor som inges och pröva dessa mot den lagstiftning som gäller, innan det slutgiltiga beslutet fattas.

Herr talman! Den som söker asyl uppger ju i allmänhet att han har varit utsatt för trakasserier eller förföljelse. Behandlingen av ärendet går ju ut på att pröva huruvida så har varit fallet och om det föreligger sådan risk vid ett återvändande till hemlandet att asyl bör ges i Sverige. Det är när invandrarverket finner att det inte föreligger sådana skäl som det blir avslag och ett överklagande kanske görs till regeringen. Om regeringen då kommer fram till samma resultat kan ärendet gå vidare ytterligare ett varv, om nya skäl åberopas. Det är hela tiden fråga om att man prövar fallet mot den lagstiftning som gäller. Då kan man naturligtvis, som jag sade i mitt svar, beakta de omständigheter som den långa tiden i sig har föranlett, framför allt av humanitära skäl. Men enbart den långa tiden kan inte fälla avgörandet.
Herr talman! Jag har full respekt för det arbete som personal och invandrarverk gör. Men tror Georg Andersson verkligen att 19-20-åringar står ut med att lämna sitt land, anhöriga, vänner, språk, kultur och religion, utan hopp om att få återvända, om de inte upplever sig vara i yttersta nöd?
Herr talman! Den som är utsatt för förföljelse och riskerar förföljelse vid hemkomsten till sitt land får asyl, får en fristad i Sverige. Det är den som inte riskerar sådan förföljelse som utvisas ur landet.
Herr talman! Jag är medveten om det. Men vi har ju varit överens om och bestämt att vår lagstiftning och asylpraxis skall vara generösa. De utredningar som är tillsatta för att se över handläggningsrutinerna och handläggningstiderna borde kunna införa en möjlighet att man i fall där man länge sökt motbevisa gjorda påståenden, men inte kunnat göra detta, får överväga att säga: Nu ger vi upp detta sökande av motbevis och låter den som väntat så länge stanna. Det handlar ju, som invandrarministern själv sade, om en väldigt liten grupp.
Herr talman! Det är fråga om en missuppfattning om Margitta Edgren utgår från att vi söker motbevis. Vi prövar de skäl som har anförts. Så länge dessa skäl är för svaga, eller så länge det inte föreligger några skäl enligt utlänningslagen, tvingas vi att avslå framställningen.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att vidga ”familjebegreppet” i samband med flyktinginvandrarärenden. Som Berith Eriksson mycket riktigt konstaterar i sin fråga skiljer sig tolkningen av familjebegreppet avsevärt i olika länder beroende på kulturell bakgrund och sedvänjor. Det finns inte några internationella överenskommelser som närmare reglerar vilken krets av familjemedlemmar som får följa med en invandrare. De flesta invandrarländer tillämpar, i likhet med Sverige, sitt eget familjebegrepp. I Sverige, liksom i västvärlden i övrigt, hänförs till familjen i regel endast make/maka och minderåriga barn. Här, liksom i de flesta andra länder, finns dock vissa möjligheter för föräldrar att återförenas med vuxna barn. Under det senaste decenniet har också skett en viss utvidgning av kretsen av anhöriga som tillåts komma till Sverige för bosättning. Vad särskilt gäller flyktingar vill jag nämna följande. En flykting kan inte på samma sätt som andra invandrare besöka eller ta emot besök av sina släktingar eller på annat sätt hålla kontakt med dem. Av det skälet har i propositionen Nya utlänningslagen klargjorts att flyktingar i större utsträckning än andra skall ha möjlighet att vid behov få återförenas här i landet med anhöriga. Frågan om att generellt utvidga familjebegreppet i samband med invandring till Sverige har nyligen behandlats av riksdagen. I den av riksdagen antagna propositionen 1983/84:144 Invandringsoch flyktingpolitiken underströk min företrädare Anita Gradin att någon generell utvidgning av anhöriginvandringen inte kunde komma i fråga. Den mångfasetterade tillståndspraxis som tillämpades gav enligt hennes mening förhållandevis goda möjligheter för anhöriga till dem som är bosatta här att förenas med dem. Någon nämnvärd förändring av gällande praxis ansåg hon därför inte vara påkallad. Det borde ankomma på statens invandrarverk att i möjlig mån ta ökad hänsyn till fall där udda och ömmande omständigheter åberopas. Jag delar den bedömning som kom till uttryck i den av riksdagen antagna propositionen och har inte för avsikt att nu vidta några särskilda åtgärder i frågan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Av de utvisningsärenden som kommer till allmänhetens kännedom kan man ibland förstå att utvisningar ägt rum med utgångspunkt i vårt sätt att tolka begreppet familj. I det sociala skyddsnät som fackföreningar och arbetarpartier under åren byggt upp har vi krympt begreppet familj till vad vi kallar kärnfamilj, som består av föräldrar och barn. Vad som är positivt och negativt med detta vill jag inte gå in på här. Det kommer flyktingar till vårt land från länder där man inte har några sociala skyddsnät. En sådan person kan följaktligen ha både ekonomisk och moralisk skyldighet att sörja för exempelvis ett syskonbarn. Det är inte så länge sedan som barn i vårt land som blev föräldrarlösa auktionerades ut till Prot. 1986/87:105 lägsta pris om de inte hade släktingar som kunde sörja för dem.

Herr talman! Vi följer naturligtvis utvecklingen på det här området liksom på andra områden när det gäller tillämpningen av utlänningslagen samt anvisningar och föreskrifter i det sammanhanget. Något särskilt uppdrag till invandrarverket finner jag inte anledning att ge på den här punkten. Som jag anförde i mitt svar anser jag inte heller att det är lämpligt att nu föreslå en formell utvidgning av familjebegreppet.
Herr talman! Ja, men har invandrarministern någon uppfattning om hur anvisningarna härom efterlevs av invandrarverket?
Herr talman! Jag har den uppfattningen att de anvisningar och uttalanden som gjordes i propositionen är så pass tydliga att det inte råder någon tvekan på invandrarverket beträffande hur tillämpningen skall ske. Vi har ett snävare familjebegrepp än i vissa andra länder, men i'Sverige liksom i andra länder väljer vi att tillämpa det egna familjebegreppet vid prövning av dessa frågor. Därutöver är det, som jag sade i mitt svar, möjligt att i udda och ömmande fall ta de särskilda hänsyn som behövs.
Herr talman! Det innebär att utsätta personer för onödigt lidande att de får leva med oro för anhöriga i det gamla landet. Om andan i propositionen verkligen följdes av invandrarverket skulle det inte förekomma sådana skriverier som man kan finna i tidningarna då och då.
Herr talman! Den kritik som nu åberopas utgår från kravet på ett helt annat familjebegrepp. I grunden tillämpar vi det svenska familjebegreppet — så står det i propositionen, så har jag refererat det här, och detta har riksdagen ställt sig bakom.

Herr talman! Georg Andersson har hänvisat till att det ”i propositionen Nya utlänningslagen klargjorts att flyktingar i större utsträckning än andra skall ha möjlighet att vid behov få återförenas här i landet med anhöriga”.

Herr talman! Maria Leissner har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av att statens invandrarverk uppdrar åt översättare att värdera dokuments äkthet i samband med översättning. Maria Leissner påstår att detta strider mot god translatorsed. Ett stort antal av invandrarverkets översättningsuppdrag utförs av översättare som är anställda av verket. Dessa har, liksom andra tjänstemän på invandrarverket, olika bakgrund och utför skiftande arbetsuppgifter. Vid handläggningen av ett förvaltningsärende är det av vikt att alla kunskaper och erfarenheter som finns inom myndigheten tas till vara. Riktmärket för verksamheten måste ju vara att riktiga beslut fattas. Självfallet bör man då tillvarata all den kompetens som tjänstemän inom verket besitter. Regeringens uppgift är att ge riktlinjer för den verksamhet som myndigheterna skall bedriva. Skulle det visa sig att de bestämmelser som reglerar en myndighets verksamhet inte följs, är det i första hand justitieombudsmannen och justitiekanslern som har att ingripa. Dessutom skall kommerskollegium, som tillsynsmyndighet, övervaka de auktoriserade översättarnas verksamhet. Enligt de rekommendationer som ges av kommerskollegium bör en översättare påtala om han eller hon uppfattar en text som uppenbart förfalskad eller förvanskad. Alternativet för översättaren är enligt dessa rekommendationer att avsäga sig uppdraget. Någon åtgärd med anledning av den frågeställningen som Maria Leissner tar upp avser jag inte att vidta.

Herr talman! Jag vill tacka invandrarministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att det ibland förekommer på invandrarverket att översättare konsulteras som rådgivare för att bedöma äktheten av de dokument som de nyss har översatt. På det sättet går översättaren utöver sitt översättningsuppdrag. Det finns ett normsystem utarbetat. Kommerskollegium, som auktoriserar tolkar och översättare, är också tillsatt att sprida information om detta normsystem, som handlar om god tolkoch översättarsed. Även i invandrarverkets broschyrer, bl.a. i den som handlar om tolkservice, kan man finna information om god tolkoch översättarsed. Där framgår klart att översättare och tolkar skall avböja den typen av uppdrag som innebär att de går in och gör en värdering av dokument som de översätter. En auktoriserad översättare som accepterar sådana uppdrag riskerar att förlora sin auktorisation. Nu svarar invandrarministern på min fråga dels att det är naturligt att tillvarata all slags kompetens hos tjänstemännen på invandrarverket, dels att det inte är regeringens uppgift att följa myndigheternas verksamhet. Jag skulle i stället kunna vända mig till JK eller JO. Han säger vidare att en översättare bör påtala om ett dokument är falskt och att det inte är påkallat med några åtgärder. Jag skulle vilja påminna invandrarministern om att Thord Palmlund som chef för invandrarverket har sagt att han medger att detta är ett frångående av den totala neutraliteten som åligger en tolk. Så karakteriserar han det förfaringssätt man har på invandrarverket. Även om invandrarministern inte vill diskutera hur invandrarverket gör, skulle jag vilja fråga hur Georg Andersson bedömer ärenden som bygger på den här typen av värderingar när de kommer till arbetsmarknadsdepartementet och beslut skall fattas av invandrarministern själv. Finns det då inte anledning att ingripa mot ett sådant förfarande?
Herr talman! När vi skall avgöra enskilda ärenden har vi att ta ställning till en rad inlagor och synpunkter som har kommit fram under utredningens arbete. Det är en sammanvägning av alla dessa synpunkter och hela det utredningsarbete som har gjorts som är avgörande för ställningstagandet i de enskilda fallen. När vi inhämtar ett yttrande från invandrarverket är det verkets ställningstagande som blir ett avgörande underlag för den fortsatta bedömningen i regeringskansliet.
Herr talman! Det råder här en avsevärd oklarhet. Är det så att översättare normalt skall värdera de dokument de översätter, eller bryter de då mot vad som brukar kallas god translatorsed? Skall vi beakta invandrarverkets broschyr eller skall vi lyssna till invandrarminister Georg Andersson? Vem är det som har rätt? Det vore rimligt om invandrarministern tog ett politiskt ansvar och försökte åtgärda detta. Det handlar nämligen til syvende og sidst om rättssäkerhet. Asylärenden är ett politiskt område där det behöver vara fullständigt klart att maximal rättssäkerhet råder. Det handlar inte enbart om ödesdigra beslut för enskilda människor utan också om att den utredning som ligger till grund för regeringens och även invandrarverkets beslut blir av maximalt god kvalitet, om den asylsökande känner en tilltro till och ett förtroende inför hela apparaten. Denna tilltro rubbas naturligtvis i grunden, när man upptäcker att tolkarna frångår sin neutralitet.
Herr talman! Maria Leissner talar stundom om översättare, stundom om tolkar. När det gäller att avgöra vad som är god translatorsed ankommer det närmast på kommerskollegium att göra detta. För övrigt vill jag bara säga att det är viktigt att en myndighet till alla delar utnyttjar den kompetens som finns hos den anställda personalen. Det kan inte vara felaktigt utan tvärtom angeläget att ta till vara den kompetensen. Det är naturligtvis också ytterst angeläget att man anställer personal som är kompetent på olika områden. Sedan avgörs ärendet av myndigheten och på myndighetens ansvar.
Herr talman! Invandrarministern fortsätter att hänvisa till kommerskollegiums regler. Dessa regler är entydiga: Översättare och tolkar skall avhålla sig från att göra värderingar av dokument. Jag tar detta till intäkt för att invandrarministern avser att verka för att de beslut som invandrarministern är ansvarig för också fattas på grundval av de principer som har fastslagits av kommerskollegium.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat om jag är beredd att medverka till att reklamreglerna avseende TV-sändningar blir begripliga. Bakgrunden till frågan är att en TV-utsändning från en travtävling har inställts på grund av att icke tillåten reklam förekom på travbanan. För Sveriges Televisions sändningar gäller bestämmelserna i radiolagen och i avtalet mellan staten och programföretaget. Radionämnden granskar om sändningsrätten har utövats i enlighet med bestämmelserna i lagen och avtalet. Enligt 6 § radiolagen skall bl.a. sändningsrätten utövas opartiskt och sakligt. I sin årliga publikation Radionämnden anser anger radionämnden hur kravet på opartiskhet bör tolkas i samband med reklam vid sportsändningar. Radionämnden anser att programföretagen skall vara försiktiga med inslag som kan uppfattas som gynnande av ett visst företag eller en viss produkt. När det gäller sportsändningar som visar reklamtexter m.m. på sportarenan och på de tävlande eller deras utrustning menar nämnden att sändningen kan godtas, om det nyhetsoch informationsintresse som är förknippat med sändningen väger upp det gynnande som sker genom att reklamen syns i bild. Reklamen får dock enligt radionämndens uppfattning inte visas mer än vad som behövs för att sändningen skall kunna uppfylla sitt ändamål. Till hjälp för idrottsarrangörerna har Sveriges Television utarbetat en samling med regler för reklam i samband med TV-sända evenemang. Ett syfte med dessa regler, som företaget självt svarar för, är att förhindra att sportsändningar måste inställas därför att de står i strid med kravet på opartiskhet. Regeringen eller dess enskilda medlemmar har ingen befattning med innehållet i enskilda TV-program. Detsamma gäller givetvis för TV-bolagets interna regler. Någon anledning att ändra på det grundläggande opartiskhetskravet finns givetvis inte.

Herr talman! Jag ställde en fråga till statsrådet om han ville medverka till att reklamreglerna kring TV-sändningar blev begripliga. Av svaret framgår att han inte vill medverka till det. Är det någonting, herr talman, som i dag är obegripligt så är det faktiskt reklamreglerna kring TV-sändningar. Om namnet på en tidning står väl synligt på en fotbollsarena, så är det tillåtet. Men om orden ”köp” eller ”läs” — Prot. 1986/87:105 står framför namnet, då kommer det röda kortet fram. 9 april 1987 Det som gjorde att jag tog initiativ till en fråga var en aviserad TV-utsändning från en travtävling i Örebro för 14 dagar sedan. Sändningen blev stoppad på grund av att det fanns en skylt vid travbanan med en text som talade om att man var välkommen till en viss stad. Den här skylten skulle i vissa fall kunna komma emellan kameran och de tävlande hästarna. Det argumentet kan man i och för sig goda, men man förvånas när man sedan följer en ishockeymatch i TV och ser att namnen på företag och tidningar är inlagda i isen, där kameran hela tiden befinner sig. Jag kan tala om en sak, herr statsråd: Det är inte bara jag som tycker att reglerna är obegripliga. Det finns säkert många människor utanför det här huset som har samma uppfattning. Jag är förvånad över att statsrådet inte vill medverka till att reglerna blir litet lättbegripligare. Det är trots allt så att när vi skapar bestämmelser och lagar, både i och utanför detta hus, skall det finnas någon logik och konsekvens. I det här fallet saknas de två ingredienserna.

Herr talman! Sten Andersson förebrår mig för att inte vilja medverka till att reglerna för reklamskyltar som kan finnas på sportarenor blir begripliga. Jag vill hävda att de reglerna faktiskt är begripliga — för dem som har anledning att fundera över dem, och det är de som är arrangörer av tävlingarna. De har till sitt förfogande en mycket noggrann handledning, som talar om exakt vilka regler som gäller. De har också medhjälpare som kan tala om för dem vilka regler som gäller, så det vet de. Det förhållandet att varje enskild tittare inte kan reglerna är faktiskt av mindre betydelse. För mig som kund när jag köper äpplen i en fruktaffär är det ganska likgiltigt vilka affärsöverenskommelser som kan gälla mellan leverantören av äpplena och handlaren. Det intressanta för mig är då att köpa äpplena. Tittar jag på en TV-utsändning av ett idrottsevenemang, så är det viktigt för mig att få se idrotten, och jag utgår från att de avtal som finns mellan TV-företaget och arrangören av idrottstävlingen har träffats på ett riktigt sätt. Där finns det klara och entydiga regler. Det förekommer ofta en diskussion där man försöker göra gällande att detta skulle vara något som bara händer i Sverige därför att vi har en reklamfri television. Så är det faktiskt inte. Vi är befriade från en mycket stor del av den här typen av diskussioner just därför att vi är reklamfria. Sverige är nämligen — vilket är ett ganska bra exempel — det enda land där yttrandefriheten i televisionen är så stor att en schlagerförfattare t.o.m. får använda ett firmanamn i en schlagertext. Skall man sjunga en schlagertext med Coca Cola utomlands, måste man betala för det, och den texten blir förbjuden i en allmän schlagertävling. I Sverige är det faktiskt tillåtet.

Herr talman! Till skillnad från statsrådet skall jag inte peka ut något enskilt företag och ge det PR i riksdagen. Fortfarande kvarstår frågan: Var ligger det begripliga, konsekventa och 57 logiska i att en skylt på en travbana som i vissa fall kommer emellan kameran och de tävlande hästarna är förbjuden — då ställer man in sändningen — men när däremot ett firmanamn för en tidning eller ett företag är ristat i isen på en ishockeybana tillåts utsändning? Det är möjligt att min fattningsförmåga inte är av den kvalitet som statsrådet förutsätter, men i så fall kan jag tala om att många svenskar är med i samma klubb som jag.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 1986/87:11 om studiesocialt stöd presenterar inga större förändringar på det studiesociala området — utom på en viktig punkt, nämligen i form av ett tillkännagivande till regeringen att äktamakeprövningen vid återbetalning av studiemedel bör slopas. I denna fråga är utskottets ledamöter från moderata samlingspartiet, folkpartiet, centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna eniga om att förslag bör föreläggas riksdagen så att ändrade regler kan träda i kraft den 1 januari 1988. Låt mig bara konstatera att socialdemokraterna i utskottet nöjer sig med nuvarande orättvisa förhållanden. Jag är säker på att landets studerande kommer att värdesätta denna reform och betrakta den som en viktig jämställdhetsoch rättvisereform. Individens rätt till ekonomisk självständighet bör ju gälla även inom studiestödsområdet. Många har hittills tvingats avstå från studier på grund av att återbetalningskraven är mycket hårdare, om man råkar vara gift med en person som på papperet har hög inkomst. Inom några månader kommer studiemedelskommittén att presentera sitt förslag till ett nytt studiefinansieringssystem. Jag vill tillägga att vi länge har väntat på det förslaget. Vi i moderata samlingspartiet har redan tidigare angett vissa riktlinjer beträffande det framtida studiestödet. Vi anser t.ex. att ett generellt studiemedelssystem är att föredra framför ett system som tar hänsyn till ålder, bostadskostnader och social situation — dvs. ungefär som det socialdemokratiska förslag som lades fram för ett par år sedan och som förkastades av remissopinionen. Att totalbeloppet för studiemedlen bör höjas torde alla i dag vara överens om. Dessutom är det viktigt att formerna för återbetalningen ses över. I dag är förhållandena nämligen sådana att skulden inte blir mindre efter några år utan i stället ökar den beroende på konstruktionen av villkoren för återbetalning. Herr talman! Det är ytterst viktigt att vi får ett studiemedelssystem som inte avskräcker unga människor från att studera på heltid vid våra universitet och högskolor. Knappa studiemedel och förhållandevis låga löner för många akademikeryrken tillsammans med vårt progressiva skattesystem gör att det sannerligen inte blir särskilt attraktivt för unga människor att välja högskolestudier. Många föredrar helt enkelt kortare studier framför att sätta sig i skuld för hundratusentals kronor — skulder som de sedan får dras med ända upp i 50-årsåldern. De kan ju ändå inte räkna med att få någon särskild lön för mödan. Om ungdomarna ser till den s.k. livslönen, finns det sannerligen inte särskilt mycket som talar för långa högskolestudier. Inte minst den aktuella debatten om bristen på sökande till sjuksköterskeutbildningen exempelvis vittnar om detta förhållande. Alla väntar vi nu med viss otålighet på den kommande utredningen och hoppas att riksdagen snarast får ett bra förslag att ta ställning till. Härmed övergår jag, herr talman, till att tala litet om våra reservationer. De flesta är av gammalt välkänt märke. Inte mindre än 22 reservationer och ett särskilt yttrande har avgetts. Jag ber redan nu att få yrka bifall till reservationerna 1, 7, 8, 13, 16, 21 och 22. I reservation 1 framhåller vi moderater att det är viktigt med internationella kontakter i form av studier utomlands. Vi anser därför att studiebidrag skall kunna utgå under ett års studier på gymnasienivå utomlands som ett första steg mot en ökad internationalisering. Vi anser också att regeringen snarast bör lägga fram ett förslag för riksdagen om detta. Reservationerna 2, 5 och 11 gäller medelsanvisning vid beräkning av studiemedel, under förutsättning av bifall till några av reservationerna 1-4 i socialförsäkringsutskottets betänkande 10 rörande tilläggsbelopp till basbelopp. Men, herr talman, den frågan har vi alldeles nyligen avgjort och voterat om. Därför gäller inte dessa reservationer. I reservation 7 anser vi reservanter att dets.k. fribeloppet bör ändras, dvs. att studenterna skall ha rätt till större extrainkomster på fritiden utan att detta inkräktar på studiemedlen. Nuvarande fribeloppsregler ger också stora marginaleffekter. Vi anser att kravet på en given studietakt är tillräckligt för att förhindra att extraarbete tar för stor del av den studerandes tid i anspråk. Därför menar vi att fribeloppsgränserna bör höjas med 10 96 fr.o.m. nästa budgetår. Vi har föreslagit att medelsanvisningen skall ökas med 10 milj.kr. för att den här reformen skall kunna finansieras. Dessutom anser vi att regeringen snarast bör lägga fram ett förslag med detta ytterligare anslag som grund. I reservation 8 understryker vi moderater och folkpartisterna i utskottet att det är viktigt att förbättra möjligheterna för unga människor att bedriva högre studier utomlands. I dag är möjligheterna att få studiemedel från Sverige för studier vid ett icke nordiskt lärosäte små. Det är främst när det gäller s.k. bristutbildning, dvs. sådan utbildning som inte ges i Sverige eller när det inte finns tillräckligt antal platser i förhållande till uppskattat arbetsmarknadsbehov, som studiemedel för studier i utomnordiska länder kan erhållas. Vi anser att de internationella kontakterna bör underlättas och att nya regler bör skapas. I reservation 15 har utskottets moderater följt upp en motion av Birger Hagård, där han föreslår en morot till de studerande i form av avskrivning av studieskulder i samband med vissa studieprestationer. För att stimulera till längre studier kunde t.ex. införas en viss procentuell nedskrivning av skulden vid en grundläggande akademisk utbildning på 120 poäng och med en ökad procentsats vid ytterligare utbildning eller studieprestation, t.ex. en doktorsexamen. Kanske kunde också en tidsgräns för examen föreskrivas för att en avskrivning skall medges. Vi reservanter anser att denna idé bör prövas och vill ge studiemedelskommittén vidgade direktiv i enlighet med detta förslag. I reservation 16 återkommer vi moderater med våra besparingsförslag inom vuxenstudiestödsområdet. Vi anser att 177,2 milj.kr. av den s.k. vuxenutbildningsavgiften, utöver den av regeringen föreslagna summan, bör tillföras anslaget C 4, som gäller bidrag till studieförbunden. Härigenom avlastas statsbudgeten en icke oväsentlig summa. Återstående medel för vuxenstudiestöd, 814,9 milj.kr., bör fördelas med 603,9 milj.kr. för särskilt vuxenstudiestöd, 57 milj.kr. för särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och 154 milj.kr. för korttidsstudiestöd, som är den nya termen. Däremot bör det inte längre anvisas medel för kostnader för uppsökande verksamhet och utbildning av studieorganisatörer, då det tidigare gjorts stora satsningar på dessa områden. I reservation 21 kräver vi moderater en ytterligare utvärdering och översyn av vuxenstudiestödet. Riksrevisionsverket har vid en undersökning av vilka kurser som de kollektiva internatbidragen används till funnit att bara 15 90 av LO-gruppernas och 4 96 av TCO-gruppernas ansökningar avser icke fackliga kurser. Majoriteten av ledamöterna i vuxenstudienämnderna utses av de fackliga organisationerna, och riksrevisionsverket har ansett att denna sammansättning innebär en risk för att ledamöterna uppfattas som företrädare för partsintressen. Mot denna bakgrund finns det all anledning att ifrågasätta om reglerna för vuxenstudiestöd verkligen innebär att stödet går till den avsedda målgruppen. I reservation 22 anser vi moderater att den nuvarande nivån på timersättningen, 42 kr. per timme, är tillräcklig för deltagande i grundvux och grundläggande utbildning i svenska för invandrare, och till följd härav kan det göras en besparing med 3 milj.kr. Låt mig så, herr talman, uttrycka glädje över ett par saker, nämligen att utskottet har enats om en uppräkning av bidragen till studerandehälsovården med hänsyn till löneoch prisökningarna. Denna uppräkning är alldeles nödvändig, om den nuvarande ambitionsnivån skall kunna bibehållas. Det är också glädjande att utskottet biträder motion Sf424 av Birgitta Rydle m.fl. med förslag att vissa rörelsehindrade skall likställas med synskadade när det gäller taloch punktskriftsbibliotekets produktion av studielitteratur. Den beräknade merkostnaden på 1 milj.kr. är en ringa kostnad jämfört med angelägenheten av att ge dessa elever bästa möjliga stöd för att genomföra en utbildning. Till sist, herr talman, några ord om det särskilda yttrandet från oss moderater. När det särskilda vuxenstudiestödet för arbetslösa, SVUXA, infördes sade regeringen att detta skulle bli en tillfällig stödform. Nu krävs i en socialdemokratisk motion att det skall bli en permanent stödform. Visserligen har utskottet inte denna uppfattning, men jag vill erinra om att detta var precis vad vi moderater varnade för när det nya stödet infördes. Vi anser i likhet med utskottet att regeringen bör följa utvecklingen noga och göra en utvärdering av det framtida behovet av och syftet med stödformen. Vid en sådan utvärdering och prövning är det emellertid nödvändigt att regeringen också prövar andra möjliga lösningar, främst inom arbetsmarknadspolitikens ram. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan på alla de punkter där inga reservationer föreligger.

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar behandlar det studiesociala stödet och innehåller, som Gullan Lindblad sade, inte mindre än 22 reservationer och ett särskilt yttrande. Folkpartiet stödjer 6 av reservationerna. När riksdagen våren 1986 senast behandlade detta ämne fanns en gemensam folkpartistisk-moderat reservation angående äktamakeprövningen. Då beslöt riksdagen att bifalla reservationen, vilket alltså innebar att äktamakeprövningen vid beräkningen av avgiftsunderlaget för återbetalning av studielån skulle avskaffas. Studiemedelskommittén fick regeringens uppdrag att lämna förslag till hur avskaffandet skulle genomföras. Något förslag har ännu inte kommit, endast ett betänkande. En majoritet i utskottet anser, vilket framgår av dagens betänkande, att tiden nu är mogen för att äktamakeprövningen skall avskaffas, vilket sker fr.o.m. den 1 januari 1988. Folkpartiet har i reservation 4 föreslagit att, som delfinansiering av reformen, återbetalningsreglerna ändras så, att återbetalningen av lån som utbetalas fr.o.m. den 1 juli 1987 påbörjas ett kalenderår efter det år då man senast lyfte studiemedel. I dag börjar återbetalningen först efter två år. Folkpartiet har under många år arbetat för att ge studenter bättre möjlighet att studera utomlands. I dag är möjligheterna att erhålla studiemedel från Sverige för studier vid icke-nordiskt lärosäte små. Det är främst när det gäller s.k. bristutbildning, dvs. sådan utbildning som inte ges i Sverige eller som inte har tillräckligt antal platser i förhållande till uppskattat arbetsmarknadsbehov, som studiemedel för studier i utomnordiska länder kan erhållas. Centrala studiestödsnämnden, CSN, har tidigare föreslagit vissa förbättringar för erhållande av studiemedel för utlandsstudier, bland annat s.k. platsbristutbildningar, men förslaget avvisades av såväl regering som riksdag på grund av, som det hette, det ”statsfinansiella läget”. Folkpartiet anser att den ökade förståelse för utländska förhållanden och de erfarenheter som studier utomlands ger är till nytta, inte bara för de studenter som får möjlighet att studera utomlands, utan också för Sverige, när de återvänder och börjar sin yrkesverksamhet här hemma. Vi föreslår därför att regeringen skall lägga fram förslag till nya regler, som underlättar för studerande att få studiemedel för studier utomlands. Jag yrkar därför bifall till reservation 8. Numera synes det föreligga en bred politisk enighet om att en del av studiemedlen skall bestå av marknadsmässiga lån. Folkpartiet anser, att den delen bör lyftas ut ur statsbudgeten. Endast den del som motsvarar statssubventionen bör tas med i budgeten. Det kan ske genom att CSN ges rätt att emittera obligationer eller genom att bankerna åtar sig att själva ställa erforderliga medel till förfogande. Det skulle innebära att anslaget kan minskas med 3,2 miljarder kronor. Detta framgår av reservation 12, som jag således yrkar bifall till. Enligt folkpartiets bedömning behövs ingen stor vidgning av kostnadsramen för att åstadkomma en bra studiemedelsreform. Vi anser att studiemedelskommittén bör få ändrade direktiv så att den ges möjlighet att föreslå en reform som kostar mer än nuvarande system. Totalramen för studiemedel bör höjas till 155—165 26 av basbeloppet, och bidragsdelen bör vara 20-30 2 av totalramen. Detta framför vi i reservation nr 14. Resurserna för vuxenstudiestödet är begränsade och finansieras med arbetsgivaravgifter. För att få utrymme för höjd ersättning till studerande — främst familjeförsörjare — som avstår från inkomst för att börja studera, differentierades det särskilda vuxenstudiestödet fr.o.m. budgetåret 1984/85. För att få den högre ersättningen, 65 90 av utbildningsbidraget, måste man vara berättigad till ersättning från erkänd arbetslöshetskassa. Differentieringen innebär att de kvinnor som varit hemma och vårdat barn inte kan få det högre beloppet även om de är kortutbildade. Vi anser, att en utvärdering bör ske av hur särskilt kvinnorna drabbats av denna reform. Jag yrkar bifall till reservation nr 19. Till sist, herr talman, vill jag ta upp det kollektiva ansökningsförfarandet när det gäller internatbidraget. Redan förra året föreslog folkpartiet att det endast skulle gälla för handikapporganisationer. Vi har styrkts i vår uppfattning härvidlag, eftersom det visar sig, precis som vi befarade, att det endast är en liten del av dem som söker som erhåller medel därför att resurserna är för små. Och så skall ändå påpekas att reformen är ny och att informationen från CSN gick ut mycket sent, varför det är troligt att många inte vetat om att möjligheten funnits. Ju fler som får vetskap om reformen, desto mindre procent av ansökningarna kommer att kunna bli beviljade. Jag tycker det är beklagligt att socialdemokraterna, som anser att handikapprörelsen är ”deras folk”, inte vill prioritera unga, aktiva handikappade framför ålderspensionärer. Folkpartiet missunnar inte ålderspensionärer möjligheten att delta i studiecirklar av olika slag. Vi tycker tvärtom att det är bra att även pensionärer är aktiva, men förutsätter att deras studieverksamhet finansieras på annat sätt, t.ex. genom studieförbunden. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 4, 8, 12, 14, 19 och 20.

Herr talman! Jag skall börja med att citera några rader ur ett par brev. Det första är ställt till statsminister Ingvar Carlsson och det lyder: ”Jag känner mig tvingad att åter aktualisera frågan om studiemedelsskulderna. De håller på att göra mig desperat. De är absolut en skamfläck för Sverige, välfärdsstaten. Eftersom min ekonomi, min sociala situation som ensamstående förälder och mina höga skulder (kr. 130 000) resulterat i att jag inte klarat de årliga avgifterna, har kronofogdemyndigheten övertagit inkasseringen av skulderna. Eftersom jag klarar inbetalningarna lika dåligt med ny inkasserare, blir jag satt på tvångsutmätning i lön. Detta innebär att de uppmanar min arbetsgivare att dra allt som överstiger fastställt existensminimum, en summa som för närvarande ligger lägre än socialbidragsnormen i kommunen.” Och litet längre ner skriver bervskrivaren: ”Jag önskar att regeringen fastslår övergångsregler som tillåter oss med stora skulder och korta återbetalningstider en skälig levnadsnivå.” Det andra brevet är ställt till studiemedelskommittén och inleds med orden: ”Ärade ledamöter! Jag börjar bli desperat. Medan ni utreder och tänker samlas problemen.” Och brevskrivaren fortsätter i slutet av brevet: ”Jag önskar att ni omgående skapar "övergångsregler i avvaktan på utredningen för att inte vår situation skall göras helt ohållbar.” Båda breven är skrivna av Pia Hellertz, socialsekreterare i Örebro kommun. Hon är en i en snabbt växande grupp av återbetalare som inte klarar av att betala tillbaka sina studielån. Av dem som i år påbörjat sin återbetalning är det ca 8 000 som har en avgift överstigande 5 000 kr. Bland samtliga återbetalare, såväl gamla som nya, är det 2 600 som har avgifter över 10 000 kr. Studerar man skuldbilden för samtliga som finns i studiemedelssystemet finner man att vi har 75 000 personer som har skulder överstigande 100 000 kr. Av dessa har 2 000 skulder på 200 000 kr. eller mera. Gruppen ökar i antal hela tiden genom att alla som finns i systemet ännu inte har avslutat sina studier. Det var den här alarmerande bilden som fick oss i centerpartiet att förra sommaren utarbeta ett åtgärdsprogram för dem som har stora skulder och svårigheter att betala tillbaka. Vi föreslog också ett nytt studiemedelssystem som skall förhindra en stor skuldsättning. I motionen Sf401 av Olof Johansson m.fl. har vi utvecklat våra förslag från i somras. Vi föreslår en halvering av återbetalningarna för dem som har de lägsta inkomsterna, så att endast 10 Jo av det avgiftsunderlag som överstiger 3,5 gånger basbeloppet behöver användas för återbetalning. Hänsyn vid återbetalning tas i dag bara till ert barn under tio år. Att vårda eller försörja två eller flera barn anses tydligen kosta lika mycket som ett. Vi tycker självfallet att det i stället borde vara försörjningsbördan som ligger till grund för uppskovsgränsen. Därför föreslår vi att avdrag vid fastställande av avgiften skall få göras även för barn mellan 10 och 16 år med ett basbelopp och för varje ytterligare barn under 16 år med ett halvt basbelopp. Vi föreslår ett avskaffande av makeprövningen vid återbetalning. När det gäller den sistnämnda punkten finns det glädjande nog en majoritet i utskottet för ett avskaffande. När det gäller de båda första punkterna skriver utskottsmajoriteten på s. 15 i betänkandet att genomförandet av förslagen både skulle bli kostnadskrävande och innebära inskränkningar i studiemedelskommitténs arbete. Ja, det är klart att vill man ingenting göra åt de akuta återbetalningsproblemen är det bekvämt att hänvisa till utredningens arbete. Det är här på sin plats att påminna om Pia Hellertz tänkvärda ord ”Jag börjar bli desperat. Medan ni utreder och tänker samlas problemen.” I studiemedelskommitténs direktiv står att olika angelägna behov får vägas mot varandra, men utredningen får inte leda till ökade kostnader för staten eller kommunerna. Det finns som jag tidigare redovisat uppenbara behov av akuta åtgärder som lindrar återbetalningsbördan för vissa grupper. Samtidigt behövs ett nytt studiemedelssystem som förhindrar en stor skuldsättning. Enligt de direktiv som utredningen arbetar efter skall man åstadkomma båda sakerna utan att det kostar mera. Den ekvationen går inte ihop. Därför har vi från centerpartiets sida krävt att ramen för studiemedelskommitténs arbete skall vidgas. Kommittén skall kunna lägga fram förslag som kostar mer än dagens system. Det gör vi därför att vi anser att ett generösare studiemedelssystem totalt sett blir samhällsekonomiskt lönsamt. I reservation 15 har vi närmare utvecklat hur de vidgade direktiven skall se ut. Vi förordar som bekant att det nuvarande studiemedelssystemet ersätts med en studielön. Studielönen skall vara av storleksordningen ett basbelopp och vara beskattad. Det innebär att en automatisk justering av studielönen sker med hänsyn till övriga inkomster. Vi anser det också rimligt att litteraturkostnaden, som varierar kraftigt mellan olika utbildningar, blir avdragsgill. De studerande som behöver en komplettering till studieoch ferielön kan enligt vårt förslag erhålla statsgaranterade lån upp till 80 96 av basbeloppet. Räntan på de lånen skall vid återbetalningen motsvara halva marknadsräntan. Herr talman! Tyvärr har vi i dag bara i fråga om en punkt — äktamakeprövningen — fått gehör i utskottet för våra förslag till förbättringar. Den pågående utredningens möjligheter att lösa samtliga problem som man har givit utredningen i uppdrag att lösa är, som jag redan tidigare visat, starkt begränsade. Det är därför knappast någon djärv gissning om man förmodar att studieskuldernas storlek och vissa återbetalares situation blir en återkommande fråga för riksdagen även i framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 9, 15, 18 och 20.

Herr talman! Den enda rimliga studiefinansieringen är studielön. Vpk avvisar de synsätt som gör gällande att en sådan reform skulle medföra orimliga kostnader för statsbudgeten. Ett införande av studielön måste ses som en bra investering. Hela samhällsutvecklingen är beroende av utbildning och forskning. Studielön är det enda system som garanterar alla som så önskar en utbildning efter intresse och förutsättningar utan ekonomiska avväganden. När vårt nuvarande studiemedelssystem infördes 1965 var syftet att göra det möjligt för alla att bedriva högre studier oavsett ekonomisk och social bakgrund. Den målsättningen kvarstår. Men i dag uppfyller inte studiemedelssystemet dessa mål. Både den sociala och den könsmässiga snedrekryteringen ökar. Visserligen grundläggs snedrekryteringen oftast redan på grundskolans högstadium, men den förstärks genom nuvarande ekonomiska villkor för högre studier. Många av dem som i dag studerar vid universitet och högskolor måste arbeta jämsides med studierna, eftersom studiemedlen inte räcker till försörjningen. Det påverkar givetvis studierna. Det ger sämre studieresultat och kan också påverka studietidens längd. Stora studieskulder förstärker kraven på stora inkomstskillnader mellan olika grupper och ökar konfliktrisken i avtalsrörelsen. En studielön höjer kvaliteten i utbildningen genom att de studerande kan koncentrera sig på sina studier och inte behöver bekymra sig om ekonomin. Det innebär också att genomströmningen vid universitet och högskolor blir snabbare. Man fördröjs inte för att man inte har kunnat prestera tillräckliga resultat. Dessutom motverkar studielön de stora inkomstskillnaderna mellan olika grupper, något som vpk arbetar för. Villkoren för högskolestudier håller på att förändras. Det blir allt vanligare att företagen köper upp utbildningar från högskolorna. Det finns enligt många bedömare en uppenbar risk för att den statliga högskolan kommer att bli alltmer marknadsinriktad och allt mindre statlig. Denna process sammanfaller med att antalet ungdomar i åldern 18-25 år kommer att minska kraftigt fram till år 2000. Effekten kan bli att företagen redan i gymnasiet kommer att plocka ut lönsamma ungdomar och erbjuda dem en finansierad högskoleutbildning i företagets regi. Kvar för den statliga högskolan blir idealisterna och de icke lönsamma samhälleliga utbildningarna inom vård, omsorg, kultur och utbildning. De ur företagens synpunkt icke lönsamma grupperna kommer att domineras av kvinnor. En studiefinansiering genom studielön kan motverka denna utveckling. Intill dess att vi får gehör för vårt krav på studielön verkar vi för förändringar inom nuvarande system i riktning mot studielön. Det medför att vi vill återställa bidragsdelen till 25 96. Vi vill höja totalbeloppet och göra om barntillägget från lån till bidrag. Vi vill ändra återbetalningssystemet så att gränsen för återbetalning kommer att motsvara medianlönen inom TCO kollektivet. De år man har en inkomst under den nivån skall man få göra avskrivningar av lånet. Som bekant har vpk inte fått en plats i den sittande studiemedelskommittén. Det gör självfallet att vi inte på samma sätt som övriga partier känner till de diskussioner om förändringar som pågår i kommittén. Men för 14 dagar sedan var jag på en konferens i Göteborg tillsammans med partirepresentanter som ingick i studiemedelskommittén. Kommitténs ordförande flaggade då för ett förslag som innebär att barntillägget skulle slopas helt och hållet. I stället skulle de som hade barn och behövde mera pengar erbjudas att ta ytterligare ett lån till marknadsanpassade räntor för att kunna försörja sina barn under studietiden. För 14 dagar sedan kunde jag inte få ett klart besked om man var enig i studiemedelskommittén om det här förslaget. Jag hoppas att jag kan få det svaret i dag, och jag vill göra klart att vpk aldrig kommer att ställa sig bakom ett sådant förslag. Vi kommer med kraft att avvisa det. Det är, tycker vi, en mycket märklig yttring av familjepolitiken att människor i det här landet skall behöva låna pengar för att kunna försörja sina barn. Det är också vår uppfattning att varje människa skall betraktas som en ekonomiskt självständig person. Vi ser det därför som en klar framgång att utskottsmajoriteten föreslår att äktamakeprövningen avskaffas fr.o.m. den 1 januari 1988. Det finns en framgång till i betänkandet, och det är att bidraget till studerandehälsovården räknas upp både efter prisutvecklingen och efter lönerna. Herr talman! En tredjedel av dem som finansierar sina studier med studiemedel är vuxenstuderande under högskolenivå. De tvingas till den finansieringsformen, eftersom vuxenstudiestödet är otillräckligt. Dessutom är reglerna för vuxenstudiestöd utformade så att de utgör ett hinder för hemarbetande kvinnor att få dessa medel. Vpk föreslår att den s.k. differentieringen av det särskilda vuxenstudiestödet slopas, för att kvinnorna skall få åtminstone samma möjligheter som männen att få del av vuxenstudiestödet. Vi föreslår också att vuxenutbildningsavgiften höjs till 0,40 96 av den totala lönesumman. Ökade anslag till vuxenutbildningen ger ett ökat utrymme för förbättringar inom studiemedelssystemet, eftersom fler vuxenstuderande då kan föras bort från studiemedelssystemet till det särskilda vuxenstudiestödet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 6, 10, 17 och 18.

Herr talman! Vi behandlar regeringens förslag till fördelning av ca 7,5 miljarder kr. på samhällets olika former av studiestöd. Till gymnasieeleverna kan utgå studiebidrag med 485 kr. per månad för årets 12 månader, och detta sker utan inkomstprövning. Inackorderingstillägg utgår också utan ekonomisk prövning till de elever som måste bo inackorderade på studieorten. Beloppet är schabloniserat och storleken beroende på avståndet till hemorten. I en motion påpekas att det föreligger vissa problem när det gäller att få inackorderingstillägg för elever på lantbruksskolor, hushållsskolor m.m. Utskottet har erfarit att skolöverstyrelsen redan har haft kontakt med centrala studiestödsnämnden med anledning av de problem som motionären tar upp. Vi förutsätter att myndigheten överväger om bestämmelserna behöver ändras så att man kan komma ifrån de gränsdragningsproblem som påtalas i motionen. Det extra tillägget utgår efter inkomstprövning med 220, 440 resp. 660 kr. per månad. Här föreslås en justering av inkomstgränserna med 3 000 kr. Utskottet räknar med att man inom ramen för föreslagna medel kan höja inkomstgränserna ytterligare och föreslår i stället en uppjustering med 10 000 kr. från den 1 juli 1987. Höjda inkomstgränser har föreslagits i två motioner. Förslag har också framförts om höjda inkomstgränser redan innevarande budgetår. Utskottet menar dock att det skulle uppstå betydande problem både ur rättvisesynpunkter och av administrativa skäl om man skulle gå in för en sådan lösning. I två motioner föreslås att studiehjälp skall kunna utgå även vid studier utomlands. Utskottet, som ser positivt på att gymnasieelever som under sin gymnasieutbildning vill studera utomlands under något år, får behålla studiehjälpen, har erfarit att frågan för närvarande utreds och övervägs inom CSN. Därför är inte någon särskild åtgärd påkallad just nu. När det gäller statsbidraget till gymnasieelevernas dagliga resor föreslås vissa kriterier som skall vara utgångspunkten vid fördelningen av statsbidraget på de olika länen. I övrigt pågår en översyn av huvudmannaskapet för elevernas resor. När det gäller studiemedelsanslaget kanske man kan vara ganska summarisk med tanke på att studiemedelskommittén redan i september kommer med förslag. I utredningsuppdraget ryms både tilldelningsoch återbetalningssidan. Väldigt många av de frågor som tas upp i olika motioner och reservationer täcks in av utredningsuppdraget. Några saker måste dock särskilt kommenteras. Det gäller då avgörande principiella frågor som man från olika håll nu vill bryta ut och besluta om trots att hela systemet är föremål för översyn. Vi kan börja med den s.k. makeprövningen. Riksdagen begärde förra året att studiemedelskommittén skulle få tilläggsdirektiv om att komma med förslag om ett avskaffande av makeprövning. Kommittén har i en rapport presenterat ett bakgrundsmaterial i frågan, och avsikten är att man skall återkomma med förslag i slutbetänkandet, allt enligt de tilläggsdirektiv man fått. I budgetpropositionen anför departementschefen att det vore synnerligen obetänksamt att bryta ut frågan om makeprövningen ur det sammanhang där den hör hemma. Remissinstanserna, regering och riksdag bör få tillfälle att i ett sammanhang pröva studiemedelskommmitténs samtliga förslag. Däremot bör man redan nu räkna upp inkomstgränserna, som varit oförändrade sedan 1975. I den här frågan har utskottsmajoriteten, som består av moderater, folkpartister, centerpartister och en vpk-are, beslutat att begära förslag av regeringen om ett avskaffande av makeprövningen från den 1 januari 1988. Motionerna hade litet olika bud. Några ville besluta omgående, några ville ha förslag. Ingen, utom möjligen folkpartiet, försökte finansiera detta. Det hade ju varit snyggt, när man nu vill beställa förslag, om man också något andats om hur man ville finansiera detta. Det handlar om ett avgiftsbortfall på 300 milj.kr. i statsbudgeten per år. Man tar inte chansen att nu fatta beslut, utan begär förslag från regeringen. Men, som sagt, det vore bra om man kunde säga någonting i diskussionen om hur man skulle kunna finansiera förslaget när man bryter ut denna fråga på detta sätt och inte kan se den i sitt sammanhang. Folkpartiet försökte alltså i sin motion bidra till en delfinansiering med förslaget att återbetalningen av studieskulden skall påbörjas ett år tidigare än för närvarande. I den frågan tycker dock alla utom folkpartiet, att det skulle dröja åtskilliga år innan några skärpta återbetalningsregler skulle kunna få full genomslagskraft och kunna bidra till en delfinansiering av kostnaderna, eftersom ett sådant nytt villkor endast kan uppställas på studiemedel som ännu inte har beviljats. Jag kan berätta för Barbro Sandberg att med det förslaget kan vi år 1990 få in 22 milj.kr., år 1991 få in 44 milj.kr. och år 1992 få in 66 milj.kr. Förslaget innebär dessutom att vi parallellt med nuvarande återbetalningssystem och det som kommittén kommer att föreslå måste ha ett tredje som gäller några få års tilldelade studiemedel men som hänger med i drygt 20 år eftersom återbetalningstiden är ganska lång. Det verkar väl ändå litet opraktiskt? Det är administrativt och informationsmässigt oerhört krångligt och det visar verkligen att det inte går att nu bryta ut frågan på detta sätt. Kommittén har som uppgift att förenkla reglerna. Jag hoppas att folkpartiet ställer upp på det och här i dag släpper på sitt krav, som skulle krångla till det hela. I frågan om makeprövning finns en reservation från oss socialdemokrater, där vi framhåller att frågan om makeprövning inte nu bör brytas ut ur det sammanhang där den hör hemma utan att man bör avvakta studiekommitténs förslag. Dessutom har frågan avsevärda omedelbara konsekvenser på samhällsekonomin. Ett slopande av makeprövningen skulle minska återbetalningen av studiemedel med 300 milj.kr. per år. I flera reservationer berörs frågor om studiemedlens totalbelopp, konstruktion, inkomstprövningsregler, återbetalningsregler osv. När det gäller samtliga de här frågorna hänvisar vi i utskottsmajoriteten till pågående översyn. En fråga som diskuterats tidigare här i dag är basbeloppets storlek vilket ju har en direkt effekt också på studiemedlen. Av den debatten har vi ju klart kunna utläsa vilka partier som också är beredda att förbättra situationen för studenterna redan den 1 juli. Studiemedelsbeloppet utgår ju med en viss procent av basbeloppet. När det sedan gäller medelsanvisningen till studiemedel har folkpartiet en fantastisk reservation. Man föreslår nämligen att lånedelen i studiemedlen redan den 1 juli i år skall läggas utanför statsbudgeten. Därmed kan anslaget minskas med 3,2 miljarder kronor. Detta gör man utan att blinka och utan att ange hur detta skall gå till. Man säger att antingen kan man ge CSN rätt att emittera obligationer eller också kan bankerna åta sig att själva ställa erforderliga medel till förfogande. För det första övervägs frågan av studiemedelskommittén och för det andra krävs det ett omfattande beredningsoch lagstiftningsarbete för en sådan här förändring, oavsett vilket alternativ man väljer. Om t.ex. bankerna skulle ta hand om detta så måste man ju klara ut om de skall ta hand om inte bara nytillkommande lån utan också de gamla. Hinner man i så fall få ett system till den 1 juli för de 36 miljarder kronor som i dag ligger ute? Hinner man klara upplåningen av pengarna? Vem skall betala bankernas kostnader? Vem skall bevilja studiemedlen? Vem skall betala kreditgarantin? Vilken arbetsfördelning skall gälla mellan CSN och bankerna? Det är alltså en mängd saker som måste klaras ut, och det mesta kräver ändrad lagstiftning. Jag tycker det tär kraftigt på folkpartiets trovärdighet att lägga ett sådant här förslag dessutom utan att ens fråga bankerna om de över huvud taget är intresserade. I tre reservationer föreslås olika former av vidgade direktiv till studieme = Prot. 1986/87:105 delskommittén: en reservation från moderaterna, en reservation från 9 april 1987 folkpartiet och en reservation från centerpartiet. I resp. reservation pläderar partierna för sin syn på hur ett kommande studiemedelssystem bör vara utformat. Som vi har upplevt tidigare i dag är det alltså tre olika alternativ man går fram med, här liksom i pensionsfrågan. Jag tycker inte jag behöver kommentera detta ytterligare eftersom samtliga frågor som tas upp ryms i den pågående översynen. Men jag vill bara fråga vad folkpartiet menar med att studerande inom grundvux skall lyftas ut ur systemet? Det måste väl vara litet slarvigt hoprafsat? Det är nämligen ingen som går i grundvux som finns inom studiemedelssystemet. Man har där en garanterad timersättning som är bra mycket förmånligare eftersom den består av bidrag. Det måste vara någon form av missuppfattning. Jag vill bara veta vad folkpartiet menar. Enligt utskottets mening finns det ett värde i att arbetet i studiemedelskommittén bedrivs förutsättningslöst. Kommittén har enligt sina direktiv en mycket stor frihet när det gäller utformningen av förslagen. I kommitténs uppgifter ingår att lämna förslag om bl.a. inriktningen av subventionerna och ett ställningstagande till om studiestödets syften bäst nås genom ett studiebidrag eller genom lättnader i återbetalningsbördan. Vid prövningen av olika möjligheter att finansiera reformen skall man belysa i vilken mån resurser kan frigöras genom t.ex. en finansiering av studiemedlen helt eller delvis utanför statsbudgeten. Enligt utskottets mening är det viktigt att nu inte binda upp kommittén med några uttalanden från riksdagens sida om inriktning eller finansieringsmöjligheter, utan vi får vänta på kommitténs förslag och analyser. Ett ökat utrymme för särskilda vuxenstudiestöd föreslås, vilka alltså är avsedda för längre studier. Utbildningsministern räknar med att förslagen i denna del kan leda en bra bit på väg mot målet att samtliga ansökningar om studiestöd på grundskolenivå skall kunna beviljas. Flera utvärderingar har visat att det fortfarande föreligger stora utbildningsklyftor och att ökade insatser är nödvändiga för att man skall komma till rätta med dem, både beträffande stöd och beträffande utbildningsutbud. Timoch dagstudiestöden föreslås slås samman till en stödform kallad korttidsstudiestöd. Ersättningen skall vara 44 kr. per timme. Vissa förändringar i urvalsreglerna föreslås också, bl.a. att en helhetsbedömning av den sökandes sociala och ekonomiska situation skall kunna göras. På den här punkten finns det som vanligt en reservation från moderaterna i vilken man föreslår en minskning av anslagen. Man föreslår t.o.m. att en del helt slopas, t.ex. anslag som gäller uppsökande verksamhet. Utskottet kan inte tillstyrka en ytterligare kraftig urholkning av vuxenstudiestödet. Under flera år har betydande belopp förts över från vuxenutbildningsmedlen till andra ändamål. Syftet med vuxenstudiestödet, och därmed vuxenutbildningsavgiften, är att öka möjligheterna till studier för kortutbildade vuxna och främst för dem som är förvärvsarbetande. Som jag nämnde finns det fortfarande mycket stora behov av insatser. Vpk föreslår att vuxenutbildningsavgiften höjs och dessutom att en del av medlen skall kunna användas till annat. 69 Utskottet kan i nuvarande statsfinansiella läge inte tillstyrka ett så kraftigt ökat avgiftsuttag. Differentieringen av det särskilda vuxenstudiestödet berörs i ett par reservationer. När denna förändring infördes var riksdagen helt enig om att den skulle ske. Utskottet har under de senaste åren behandlat den här frågan och påmint om att antalet förvärvsarbetande som har sökt och fått vuxenstudiestöd har ökat markant efter det att stödet differentierades. Ett slopande av differentieringen skulle innebära antingen ett kraftigt minskat antal stöd eller en betydande kostnadsökning. Utskottet ansåg sig då inte kunna medverka till något av dessa alternativ. Frågan om olika gruppers ekonomiska möjligheter till vidareutbildning ligger inom ramen för studiemedelskommitténs arbete. De skälen är lika giltiga i dag som de har varit under de senaste åren. Beträffande det särskilda vuxenstudiestödet för arbetslösa förutsätter utskottet att regeringen uppmärksamt följer utvecklingen och att en utvärdering görs av framtida behov av och syfte med stödformen. Detta uttalande sker med anledning av påpekanden i en motion om att syftet med stödet bör klargöras bättre och att efterfrågan har varit stor. När det gäller lagregleringen av det nya korttidsstudiestödet gör utskottet ett förtydligande så att det klart framgår att korttidsstudiestöd kan utgå för varje timme under vilken den studerande förlorar arbetsinkomst på grund av att han deltar i utbildning. Beträffande ansökningsförfarandet pågår en försöksverksamhet där pensionärsoch handikapporganisationer har fått samma möjlighet som fackliga organisationer att söka internatbidragen kollektivt. I en reservation föreslås att denna rätt skall upphöra när det gäller pensionärsorganisationerna. Utskottet framhöll förra året att eftersom det bara handlade om en tvåårig försöksverksamhet ville man inte motsätta sig att också pensionärsorganisationerna fick möjlighet till denna kollektiva ansökan. Utskottet erinrade då om att någon övre åldersgräns för dagstudiestödet inte finns och att försöksverksamheten endast avsåg själva ansökningsförfarandet. Reservanterna tycker inte att pensionärer över huvud taget skall få del av vuxenstudiestöd, men det är inte det man föreslår i sin hemställan; den handlar bara om själva ansökningsförfarandet. Tilläggas kan att med de föreslagna nya reglerna för urvalsprövningen kan många av de här problemen undanröjas. En helhetsbedömning skall nämligen göras av behovet av stöd, och då skall också utbildningens inriktning vägas in. I flera motioner föreslås förenklade regler inom vuxenstudiestöden. En mycket omfattande försöksverksamhet pågår med friare resursutnyttjande och förenklade regler. Denna försöksverksamhet täcker in samtliga de frågor som har tagits upp. Utskottet anser därför att man kan avvakta utvärderingen av försöksverksamheten. När det gäller anslagsposterna Timersättning vid vissa vuxenutbildningar och Bidrag till vissa studiesociala ändamål, vill jag bara hänvisa till betänkandet. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 3 och i Övrigt bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga Övriga reservationer.

Herr talman! Först några ord om det familjepolitiska stödet, för det går 9 april 1987 faktiskt hand i hand med det studiesociala stödet. Jag vill kort erinra om att moderaterna lagt fram ett skatteförslag, ett familjepolitiskt förslag, som verkligen skulle ge ett stort stöd även för studerandefamiljerna. Vi vill att man skall kunna få göra ett avdrag på kommunalskatten med 15 000 kr. per barn under 18 år och upp till 20 år i de fall barnen bedriver studier. Det skulle alltså vara en mycket viktig reform i sammanhanget. När det gäller äktamakeprövningen, Lena Öhrsvik, har moderaterna lagt fram ett förslag som vi också finansierat i vårt budgetalternativ. Därmed faller den argumentationen. Vi kan inte hjälpa att inte våra kloka förslag blir bifallna på alla punkter. Men de förslag som vi lagt fram har vi naturligtvis också finansierat. Lena Öhrsvik tycker, och gör sig litet rolig över, att det finns tre olika alternativ från de borgerliga partierna. Vi är tre partier, och vi har fört fram en rad viktiga förslag som jag tycker att socialdemokraterna i utredningen bör hälsa välkomna. Socialdemokraterna har visat sig tämligen litet handlingskraftiga i detta ärende. Jag kan erinra om den oenighet som rått inom det socialdemokratiska partiet, inte minst när det förra förslaget framlades med olika differentieringar av stödet. Så se nu på dessa förslag. Jag tycker att alla innehåller värdefulla saker som man kan väga samman och göra någonting mycket positivt av. När det gäller vuxenstudiestödet är vi moderater sparsamma, därför att vi är tveksamma till om stödet verkligen går till dem som bäst behöver det. Inte minst riksrevisionsverkets utredning har visat att det finns behov av en översyn, när det beträffande korttidsstudiestödet främst är fråga om fackliga kurser. Jag behöver bara erinra om att ärendena gick till arbetsdomstolen, när man 1982 och 1985 på basis av stödet diskuterade hur man skulle få till stånd en socialdemokratisk regering. Jag anser inte att detta är några behjärtansvärda ändamål. Över huvud taget har väl de olika stödformerna nu fungerat så länge att det skulle vara bra med den översyn som vi har begärt.
Herr talman! Först vill jag säga att det är självklart, Lena Öhrsvik, att studenterna skall få sin del av basbeloppshöjningen. Vi yrkade avslag på basbeloppshöjningen. När basbeloppet höjs gäller det naturligtvis alla stödformer. Nu när vårt förslag faller är det självklart att också studenterna skall få del av höjningen. Lena Öhrsvik säger att det är orimligt att nu fatta beslut om att lyfta ut studiemedlen ur statsbudgeten. Ja, det är bara tre månader kvar innan en sådan reform enligt vår mening skulle genomföras. Men det skulle naturligtvis kunna gå om alla inblandade bestämde sig för det. Så sent som i går lämnade Svenska sparbanksföreningen över en PM till studiemedelskommittén, som handlar om bankernas möjligheter att ta över studiemedlen. Så här skriver Sparbanksföreningen: ”Marknadsmässiga alternativ till det nuvarande studiemedelsfinansieringssystemet kan åstadkommas tämligen smidigt under förutsättning att långivarna ges garantier av staten.” 7n Från bankerna finns alltså ett intresse. Men sanningen är att detta intresse helt saknas hos socialdemokraterna. Ni vill inte att bankerna skall ta över administrationen. Lena Öhrsvik! Det spelar ingen roll om vi hade föreslagit att ett sådan här reform skulle genomföras vid årsskiftet. Det är mer viljan som saknas hos er än tid att genomföra reformen. Beträffande den kollektiva ansökan utgår jag ifrån att Lena Öhrsvik precis som jag har fått brev från Handikappförbundens centralkommitté. CSN konstaterar i sina direktiv att pensionärer och handikappade är två sinsemellan skilda grupper med olika förutsättningar och behov av utbildning och att de därför måste behandlas var för sig. Det innebär också att tillgängliga resurser måste delas på två grupper. Man föreslår fördelningen 40 90 resp. 60 Yo, och man säger också: Vid urval bland ansökningar från pensionärsorganisationerna skall i första hand de korttidsutbildade komma i fråga. Jag tycker faktiskt, Lena Öhrsvik, att ert ställningstagande är litet inkonsekvent. Ni prioriterar människor som inte är i yrkesaktiv ålder, samtidigt som ni i andra sammanhang säger att de som inte är fackligt anslutna och får arbetslöshetsersättning inte heller kan få den högre ersättningen.
Herr talman! Lena Öhrsvik blir lätt kamreraraktig när hon skall bedöma andra partiers förslag. Jag skall börja med att rätta Lena Öhrsvik på en punkt. Det gäller när hon säger att kostnaden för att slopa äktamakeprövningen är 300 milj.kr. Rent budgettekniskt är det så. Men det tycks ju finnas en rätt stor enighet om att vi skall lyfta ut studiemedlen ur statsbudgeten. Därför är den kostnad som kommittén har kommit fram till inte 300 milj.kr. utan 100 milj.kr. för avskaffande av äktamakeprövningen. Vi övriga partier som vill avskaffa denna prövning har naturligtvis prioriterat det i våra resp. budgetalternativ. Vill socialdemokraterna inte avskaffa äktamakeprövningen får vi naturligtvis till ett kommande år föreslå hur finansieringen skall gå till. Låt mig lämna frågan om med finansieringen för en stund. Det kan i stället vara intressant att få höra socialdemokraternas principiella inställning till äktamakeprövningen. Jag vill därför gärna ha ett besked från Lena Öhrsvik om vad socialdemokraterna egentligen tycker om äktamakeprövningen. Vill ni eller vill ni inte avskaffa den? Det beskedet tycker jag det är befogat att landets studenter får vid det här laget — så att ni inte bara hänvisar till utredningar och kommande överväganden. Vad har man vidare att komma med till dem som har akuta problem med att klara sina återbetalningar? Vi har presenterat ett antal förslag. Lena Öhrsvik säger att dessa får prövas i utredningen. Samtidigt har vi pekat på att de pengar som utredningens förslag får kosta inte räcker för att utredningen skall kunna göra allt det som man förväntar sig av den — både åstadkomma ett bra studiemedelssystem och klara återbetalarnas situation. Då är min fråga: Vilka andra åtgärder har ni att komma med om utredningen inte klarar av dessa båda uppgifter? Vad vill ni egentligen göra för återbetalarna? Då säger Lena Öhrsvik att utredningen har stor frihet. Men den friheten är — Prot. 1986/87:105 inte större än att vi inte får gå utanför den begränsningen som ligger i att 9 april 1987 kostnaderna inte får öka. Då är det mycket lätt att konstatera att vi måste göra en uppdelning. Frågan blir: Hur stor andel skall gå till återbetalarna och hur stor andel skall användas för ett nytt system? Och om man skall göra en sådan uppdelning, blir det då bra för någondera gruppen?
Herr talman! Tyvärr finns det skäl att fråga Lena Öhrsvik vad socialdemokraternas egentliga inställning i äktamakeprövningsfrågan är. Är ni upprörda över att förslaget kommer vid fel tidpunkt, eller är ni upprörda över att vi över huvud taget lägger fram det här förslaget? Vill ni ha äktamakeprövningen kvar? Det blir stora kostnader, säger Lena Öhrsvik — 300 milj.kr. om året. Det är inte fråga om någon direkt kostnad. Det blir bara så att pengarna flyter in saktare; de kommer så småningom. Är för övrigt 300 milj.kr. ett så oerhört stort belopp? När vi i det förra ärendet behandlade pensionerna visade det sig att socialdemokraterna och regeringen hade räknat fel på statens kostnader för det kommunala bostadstillägget. Det var en felräkning på litet över 250 milj.kr. Från den utgångspunkten är det här inte fråga om mer än litet felräkningspengar. Jag skulle också gärna vilja veta socialdemokraternas inställning till barntillägget. Tycker socialdemokraterna att det är rimligt att man lånar pengar till sina barns försörjning? Tänker socialdemokraterna bidra till att göra det ännu värre genom att helt och hållet ta bort barntillägget från studiefinansieringen och i stället erbjuda ett extralån till marknadsanpassade räntor? Detta blir givetvis bara aktuellt för de studenter som anser sig ha råd att ta ytterligare lån. Kommer ni att medverka till ett sådant förslag? Jag frågar eftersom jag har fått reda på att frågan är aktuell i studiemedelskommittén.

Herr talman! Vi har nu fått redovisade ett par olika finansieringsmöjligheter vad gäller avskaffande av äktamakeprövningen. Gullan Lindblad säger att i varje fall moderaterna har ett finansieringsförslag, och det låter betryggande. Det hade dock varit ännu bättre om ni hade talat om hur förslaget ser ut och vad ni skulle kunna åstadkomma gemensamt. Hederligheten kräver att man talar om hur man skall lösa detta. Jag skäms inte för att jag i dagens läge har reserverat mig när det gäller fråga om avskaffande av äktamakeprövningen. Riksdagen har beställt tilläggsdirektiv så att utredningen kan komma med förslag. Utredningen har fått sina tilläggsdirektiv, och i dem står det klart uttryckt att man skall lämna förslag i frågan i samband med övervägandena totalt sett, dvs. göra en helhetsbedömning av studiemedlen. Samtliga inblandade vet att detta sker i september månad. Vi skall således inte bryta ut någon del, utan det står i direktiven att förslag skall komma i anslutning till en helhetsbedömning. Det hör till vanlig god ton att i riksdagsarbetet att vänta på de förslag vi själva har bestämt. Eftersom ett avskaffande dessutom då omgående får konsekvenser för statsbudgeten genom ett avgiftsbortfall på 300 milj.kr., finns det all anledning att vänta på förslaget. Vad beträffar den principiella inställningen vet Rune Backlund att vi när vi diskuterar ett nytt system över huvud taget inte överväger någon äktamakeprövning. Det tycker jag kan vara svar nog. Jag tycker vidare att vi har rätt att få göra en helhetsbedömning i anslutning till andra förslag när det gäller att ta bort äktamakeprövningen i det nuvarande systemet. Gullan Lindblad tycker att vi skall lyssna till de många goda förslag som kommer från olika håll från de borgerliga partierna. Det skall vi visst göra, Gullan Lindblad. Det är bra att Gullan Lindblad uppskattar att vi har en socialdemokratisk regering som samordnar alla dessa goda förslag, eftersom ni tydligen har litet svårt att samordna dem själva. När Margö Ingvardsson sedan frågade om vår inställning till barntilläggen, hänvisade hon till en debatt i Göteborg. Det var en offentlig debatt där principerna för det framtida studiemedelssystemet diskuterades. Skall vi i ett studiemedelssystem ta hänsyn till hur många barn man har och hur man bor, eller skall det vara ett rent studiefinansieringssystem? Det var sådana frågor det handlade om. Det är faktiskt det man gör i dag. Jag tycker därför att det är riktigt att ta upp en principiell diskussion om hur ett nytt system skall se ut.
Herr talman! Jag blev inte mycket klokare av Lena Öhrsviks förklaring när det gäller äktamakeprövningen. Hon är nöjd med att vänta och vänta och låta utredningen ha sin gång. Låt mig då bara konstatera att utredningen kanske är klar i höst och att det sedan kan ta ett par år innan det över huvud taget händer någonting. Medan gräset växer dör kon. När det gäller oss moderater, Lena Öhrsvik, så brukar vi alltid få klä skott för att vi sparar mycket pengar. I vårt samlade budgetförslag har vi naturligtvis besparingar som täcker de här kostnaderna många gånger om. Det är å andra sidan så numera att socialdemokraterna kanske har blivit ett strå vassare i fråga om besparingar i vissa sammanhang. Det är inte en socialdemokratisk regering som jag tycker är så värdefull, men vi har ju en studiemedelskommitté, Lena Öhrsvik. Det borde vara bra att den kommittén får en del uppslag, eftersom regeringens företrädare inte tycks ha särskilt många färska ideér. Låt mig till sist säga när det gäller vuxenstudiestödet, att jag vet att upp till 65 0 av vissa anslag var outnyttjade ända tills ni hittade på förfarandet med kollektiv ansökan. Då blev det genast lite sprutt på pengarna. Det är ett förfarande som verkligen kan ifrågasättas, även om vi inte har någon reservation på den punkten just i år.
Herr talman! När det gäller makeprövningen tycks Lena Öhrsvik vara riktigt kluven. I framtidens system skall vi inte ha någon makeprövning, men i dagens system skall vi ha kvar makeprövningen, säger Lena Öhrsvik. Det är att ta ett steg framåt och ett steg bakåt. Fortfarande gäller det den principiella frågan. I en promemoria redovisar utredningen de olika skälen för och emot makeprövningen. Min fråga är: Vad drog socialdemokraterna för principiella slutsatser av det som kom fram i den utredningen? Det är ju det det handlar om — vilken principiell inställning man har till makeprövningen. Är det ett riktigt sätt att behandla människor eller inte? De som har problem med återbetalningar enligt dagens system är kanske inte en till antalet människor eller procentuellt sett särskilt stor grupp, men de har mycket stora bekymmer. Vi har redovisat ett antal förslag, men jag har inte hört Lena Öhrsvik någon gång i sitt anförande eller i sin replik kommentera våra förslag. Tycker socialdemokraterna att förslagen är bra eller dåliga? Det vore värdefullt om vi fick en reaktion. Framför allt har ni ju här en utsökt chans att hjälpa en utsatt grupp genom att stödja våra förslag.

Herr talman! När vpk medverkade till att studiemedelskommittén skulle få förnyade direktiv om äktamakeprövningen var det vår avsikt att frågan skulle lyftas ut och behandlas tidigare. Det är det vi har följt upp här i dag genom att medverka till att äktamakeprövningen avskaffas från januari 1988. På så sätt underlättar vi återbetalningen för en grupp som har haft det mycket svårt, nämligen de återbetalningsskyldiga som har varit gifta med varandra och bägge haft stora studieskulder. Det var avsikten med vårt ursprungliga förslag, och vi har följt upp det i dag. När det sedan gäller barntilläggen och diskussionen med studiemedelskommittén på en öppen konferens var det just det, Lena Öhrsvik, som gjorde mig oroad att det var principerna för ett framtida studiemedelssystem som vi diskuterade. När de principerna diskuterades lade studiemedelskommitténs ordförande fram förslaget om att avskaffa barntillägget och i stället införa ett lån med marknadsanpassade räntor. Så stod frågan, och det är bra om socialdemokraterna i dag klart och tydligt vill tala om att de inte tänker handla efter de principer som man redogjorde för i Göteborg.
Herr talman! Jag vill bara göra det förtydligandet, att folkpartiet i sitt studiemedelsförslag har ett särskilt barntillägg. Vi är alltså inte inne på att detta skall tas bort. Sedan till äktamakeprövningen. Å ena sidan kritiserar Lena Öhrsvik riksdagsmajoriteten för att inte ha föreslagit en finansiering av makeprövningens borttagande. Å andra sidan kritiserar hon folkpartiet för vårt förslag till delfinansiering. Jag kan förstå att det är en bitter dag för Lena Öhrsvik när hon måste stå här i kammaren och behöva uppleva att äktamakeprövningen tas bort. In i det sista har ju socialdemokraterna slagits för att prövningen mot makes inkomst när man beräknar underlaget för eventuellt uppskov skall vara kvar. År efter år har Lena Öhrsvik stått här i kammaren och motsatt sig makeprövningens avskaffande, och hon fortsätter med det även när det nu är klart att den skall bort. Mot denna bakgrund är det inte svårt att förstå att Lena Öhrsvik försöker angripa riksdagsmajoriteten för att vi vill uppdra åt regeringen att återkomma med förslag till makeprövningens avskaffande i stället för att direkt föreslå en finansiering. Jag får påminna Lena Öhrsvik om att det här är precis vad socialdemokraterna och vpk gjorde i utbildningsutskottet härförleden. Den överenskommelse som era partier ingick finansierades inte, utan den frågan är just nu föremål för beredning inom departementet. Jag förstår inte varför det som är en god socialdemokratisk politik i utbildningsutskottet plötsligt är ägnat att raljera över i socialförsäkringsutskottet. Vad gäller det särskilda folkpartiförslagets finansiering är det riktigt att vi på kort sikt långt ifrån finansierar borttagandet av äktamakeprövningen. Det är därför vi har kallat det för en delfinansiering.

Herr talman! Barbro Sandberg undrar om det känns bittert att makeprövningen skall tas bort. Problemet är att ni aldrig kommer till skott. Ni tar ju inte de beslut som ni själva kräver. Nu kräver ni förslag från regeringen om hur det hela skall finansieras. Jag tycker det är underligt att man just i den här frågan skall gå ifrån vanlig tradition om att utredningar skall få utreda färdigt och komma med sina förslag innan man bryter ut en så här stor fråga. Beträffande den principiella frågan, vilka slutsatser vi drar av den rapport som föreligger från studiemedelskommittén, vet Rune Backlund också att den rapporten innehåller ett antal argument för och emot ett avskaffande av makeprövningen. Den beskrivningen står vi allihop gemensamt bakom. I den beskrivningen finns exempel på att det inte är så alldeles okomplicerat och klart. Man kan faktiskt också dra den slutsatsen att kvinnor förlorar på att makeprövningen omgående avskaffas. De får då skjuta upp sin studieskuld, visst — men sedan står de där med studieskulden kvar. De slipper alltså att få hjälp med att betala sin studieskuld. Därför krävs det nog att man väger samman olika förslag och gör en helhetsbedömning när studiemedelskommittén är klar, så att man kan se vilket som är mest angeläget. Jag tycker att det är en viktig princip att man klarar det mest angelägna först. Det är därför vi har velat vänta med att ta ställning till frågan tills vi har alla olika delar och ser hur vi kan förändra systemet till det bättre. Barbro Sandberg undrar om man inte skulle kunna klara av att lyfta ut lånehanteringen till den 1 juli, om bara viljan finns. Hon hänvisar till en liten PM från Sparbanksföreningen. Ja, visst har det kommit en PM från Sparbanksföreningen. Men det är första gången över huvud taget som någon bank har visat något intresse — och det har man gjort på anmaning från kommittén. Jag måste säga att intresset var mycket svalt. Att det skulle vara möjligt rent praktiskt att klara detta till den 1 juli går helt över mitt förstånd. Det krävs lagändringar, ett beredningsarbete, ett uppbyggande av system och en upplåning av en stor summa pengar. Det är alltså orimligt. Och det är en stor bluff från folkpartiets sida att försöka få ett budgetsaldo som är 3,2 miljarder lägre, när det är tekniskt omöjligt.

Herr talman! I motion Sf423 om stöd till rådgivning och utbildning i biodynamisk odling har jag tagit upp frågan om studiemedel till de elever som följer utbildningen. Den senaste tidens debatt har tydligt visat vilka brister och nackdelar som den moderna stordriftsproduktionen av våra livsmedel för med sig. Jordens naturliga resurser utarmas, och en mängd gifter och konstgödsel sprids i vår miljö. Sedan 1944 har Biodynamiska föreningen och senare också Nordisk forskningsring för biodynamisk odling arrangerat odlingskurser, riktade till allmänheten. Sedan 1974 är arbetet förlagt till Skillebyholms gård utanför Järna. Intresset för denna odlingstyp växer, och trycket är stort på utbildningsanordnarna när det gäller att utvidga utbudet. Utbildningen är tvåårig, och utbildningsgården har i dag kapacitet att ta emot 28 elever i internatform. Gården omfattar 50 hektar åker, betesmark och skog. I Järnaområdet odlas i dag ca 320 hektar biodynamiskt. Denna odlingsareal är fördelad på flera självständiga lantbruk och handelsträdgårdar, vilket ger goda möjligheter till praktikplatser och demonstrationsgårdar i omedelbar närhet till skolan. De elever som i dag följer utbildningen vid Skillebyholm får inte statliga studiemedel, utan de måste själva betala sina skolavgifter och sitt uppehälle. För dem är det inte heller möjligt att skaffa sig inkomster genom feriearbete eller arbete bredvid utbildningen. Denna utbildning följer nämligen hela årets växtperiod. Det är därför rimligt att utbildningen berättigar eleverna till studiemedel inom det statliga studiemedelssystemet. Herr talman! En seriös satsning på den biodynamiska odlingen ger många fördelar. Den möter de krav som konsumenterna ställer på livsmedel med högre kvalitet. Den bidrar till att hindra jordförstöring och till att förvalta de gemensamma resurserna. Då måste man också ge människor reella möjligheter att skaffa sig kunskaper på området. Statliga studiemedel hör definitivt till de möjligheterna. Det är min förhoppning att regeringen ser positivt på den ansökan som har inkommit från Skillebyholms gård om möjlighet för eleverna att få statliga studiemedel.